Herr talman! Jag skall inte spinna på samma tråd som de närmast föregående talarna. Jag vill bara säga att jag upplevde det som befriande att höra dessa fördomsfria och framsynta betraktelser från bl.a. en företrädare för moderaterna i riksdagen. För mig som i egenskap av tidningsman upplevde den unkna atmosfären under den pressdebatt som fördes om straffskatt på hemmafruar kändes det mycket befriande med denna förändrade inställning här i riksdagen. Jag skulle vilja anföra några synpunkter på den svenska parlamentarismens villkor under 1970-talet mot bakgrunden av de uppgifter som demokratin kommer att ställas inför. Människorna i Sverige är för närvarande — det har framgått av denna debatt — intensivt sysselsatta med att diskutera framtiden. Kraven och förväntningarna är stora. Bakgrunden är de brister i samhället som människorna upplever, men diskussionen speglar samtidigt en tilltro till framtiden och till vår förmåga att gemensamt lösa problemen. Om framtiden och om hur den skall utformas har vi olika uppfattningar. Det tillhör en vital demokratis kännemärke att meningarna och värderingarna går isär. Det sämsta som kunde inträffa vore att samhället upplevdes som ett statiskt »establishment> som ängsligt värnar om det bestående. Det är naturligt att samhällskritiken är skarp, särskilt inom de yngre generationerna. Jag är beredd att försvara en samhällsordning som kan möjliggöra vilka sociala, ekonomiska eller andra förändringar som helst. Men ett villkor ställer jag: Förändringarna skall genomföras i en fastställd och på fria och allmänna val grundad ordning. Där går gränsen mellan demokrater och icke demokrater. Jag tycker att varje valrörelse är misslyckad — 1970 års missnöjesval hörde till dem — då de principiella skiljelinjerna mellan de båda stridande huvudriktningarna — socialdemokrater och borgerliga — i svensk politik suddas ut. Skiljelinjen går vid synen på friheten. Socialdemokratin vill att demokratins ideal skall sätta sin prägel även på det ekonomiska livet. Hos den finns en tro på att stat och kommun samt kollektiva organisationer, som exempelvis löntagare ansluter sig till, kan förändra den rådande ekonomiska och sociala maktstrukturen och därmed öka de många människornas trygghetskänsla och valmöjligheter. De borgerliga ser väl principiellt mera den successiva utbyggnaden av den offentliga sektorn och den ökade samhälleliga insynen i näringslivet som ett försök att snöra in människornas rörelsefrihet, och man utgår då från rådande ekonomisk makt-, inkomstoch förmögenhetsstruktur. Den samhälleliga positionsframflyttningen upplevs med detta synsätt som ett hot mot framstegsfaktorn i det ekonomiska livet och blir därmed enligt denna uppfattning ett hot också mot trygghetsfaktorn. Ytterst hotar vad man med Helén kallar maktstaten de demokratiska frioch rättigheterna. Den debatt som förts i anslutning till socialdemokratins näringspolitiska program och riktlinjer för jämlikhetspolitiken har skärpt dessa principiella skiljelinjer mellan socialdemokrati och borgerlighet. Mot denna politiska bakgrund och mot bakgrund av den tvåfrontsställning som jag tror kommer att dominera svensk politik under 1970-talet vill jag bedöma den valsättsreform som även jag var med om att definitivt fastställa under 1969 års riksdag. Jag röstade för reformen, därför att jag föredrog en ur min synvinkel ganska negativ fred på författningsområdet framför ett öppet krig mellan de politiska partierna om de demokratiska spelreglerna. En sådan debatt förpestar alltid den politiska atmosfären och skadar i det långa loppet demokratins anseende. Däremot förband jag mig inte att släppa debatten om ett annorlunda valsystem. Jag uttryckte den åsikten att vi under 1970-talet går mot en period då förutsättningarna för införande av ett tvåpartisystem förbättras. Inom ramen för ett system med majoritetsval i enmansvalkretsar och ett framväxande tvåpartisystem kan motstridiga uppfattningar klarare redovisas för folket än vad som blir fallet i ett på proportionellt val uppbyggt system. En sådan reform skulle passa som hand i handske in för en period då den politiska debatten polariseras till två huvudalternativ för lösningen av viktiga samhällsfrågor. Jag kunde också redan 1969 glädja mig åt att riksdagen på förslag av ett enhälligt konstitutionsutskott uttalade att den delade uppfattningen i en av mig undertecknad motion att »>den allmänna debatten bör tillföras material som belyser frågan om valsättets inverkan på mandatfördelningen och därmed sammanhängande politiska förhållanden»>. Den sandlerska författningsutredningen lät i samband med sitt arbete företa vissa undersökningar om den mandatfördelning som skulle ha uppkommit därest majoritetsval i enmansvalkretsar, eventuellt i kombination med proportionell metod, hade tilllämpats vid riksdagsmannavalen. Resultaten av undersökningarna som baserades på röstsiffrorna vid olika val, senast 1960 års andrakammarval, publicerades i skriftserien Statens offentliga utredningar. Riksdagens bifall 1969 till min motion innebar att sådana undersökningar genom Kungl. Maj:ts försorg skall utföras på basis även av röstsiffrorna vid 1964 och 1968 års riksdagsmannaval, och jag ämnar i annat sammanhang aktualisera frågan om att undersökningen även skall omfatta 1970 års val. Jag tycker nämligen att detta vals resultat klart har åskådliggjort riskerna från demokratisk effektivitetssynpunkt med ett valsystem, präglat av den proportionella millimeterrättvisan. Vi ställs inför ett framtidsperspektiv i svensk politik där ingen av de två tävlande huvudriktningarna — socialdemokrati och borgerlighet — får möjlighet att från majoritetsställning i parlamentet förverkliga sina väljares intentioner, även om pendeln i valet klart svänger till förmån för endera riktningen. Jag skall belysa detta resonemang genom att referera en analys av 1970 års valutgång av den göteborgske statsve taren Bo Särlevik. Analysen har varit publicerad i TCO-tidningen. Valets huvudresultat är att de tre borgerliga partierna har misslyckats med att uppnå en gemensam riksdagsmajoritet. Den socialdemokratiska regeringen kvarstår men kan inte stödja sig på någon egen majoritet i den nya enkammaren.

Under hela efterkrigstiden har det bara inträffat vid ett par val att de tre borgerliga partierna fått majoritet i valmanskåren och vid två val att socialdemokraterna ensamma har fått majoritet. Att i fortsättningen söka lösa regeringsbildningsproblemet genom =: att bortse från kommunisterna vore uppenbarligen ren parlamentarisk verklighetsflykt. även om de tre borgerliga partierna efter årets val får något mandat mer än socialdemokraterna — vilket ju blev fallet — skulle en borgerlig trepartiregering inte kunna bli långlivad, om den bildades. Omvänt gäller att en socialdemokratisk minoritetsregering i dagens läge kan fällas genom formellt misstroendevotum endast genom att kommunisterna förenar sig med den borgerliga oppositionen. Även i övrigt gäller att regeringsförslag kan fällas av en borgerlig opposition om den får kommuniststöd eller om kommunisterna avstår från att rösta. En utväg är givetvis en bredare eller smalare koalitionsbildning, innefattande både borgerliga och socialdemokra ter. I så fall kan valordningen åstadkomma en upplösning av den nuvarande grupperingen i partisystemet, som ju i hög grad baserar sig på att det borgerliga trepartiblocket respektive socialdemokraterna framstår som de egentliga regeringsalternativen. En annan strategi — och det är, skriver Särlevik, uppenbarligen den som regeringen Palme avser att välja — är att tvinga vpk att välja sida, att antingen gå samman med de borgerliga eller att acceptera rollen som faktiskt stödparti åt regeringen. Oavsett om den strategin lyckas eller ej har årets val klart påvisat svagheterna hos en valordning som kombinerar ett proportionalitetsideal med en spärrprincip: sätts spärren för högt, får man ryckvisa förändringar i riksdagen från val till val; sätts den för lågt, försvåras den parlamentariska regeringsbildningen. Är proportionalitetsidealet verkligen värt priset i någotdera fallet, frågar Särlevik. Jag vidarebefordrar gärna frågan till grundlagberedningen. Den arbetar enligt en tidtabell enligt vilken förslag om en definitiv ny riksdagsordning skall föreligga i januari 1972. Jag anser inte att beredningen bör vara bunden av det valsystem som ingår i den partiella författningsreformen. Prövningen av ett nytt valsätt kan visserligen ta lång tid, men låt då gärna det arbetet utsträckas till en något längre period. Tidigare har ju den tanken framförts, att riksdagsordningen skulle kunna bakas samman med regeringsformen till en enda grundlag. Herr talman! Låt oss med allvar diskutera en förändring, om vi själva blir tveksamma beträffande hållfastheten i det beslut som vi fattade 1969. En gång tidigare har riksdagen ändrat sig i en grundlagsfråga — det gällde ett beslut om folkomröstningsinstitutet som fattades av en riksdag men efter nyval aldrig promulgerades.

Herr talman! Jag skall gå in på ett helt annat ämne och säga några ord om invandrarfrågorna. De statistiska kontoren på olika håll i vårt land redovisar just i dagarna resultaten av aktuella undersökningar angående antalet invandrare. Siffrorna visar att under 1960-talet antalet invandrare nästan har fördubblats. I flera av våra stora industrier är hälften av arbetskraften utländsk. Invandrarna ger alltså ett stort tillskott till vår arbetskraft, som är nödvändigt för att uppehålla vår produktion. En grundregel för vår invandringspolitik är att invandrarna skall vara likställda med och behandlas som den övriga befolkningen, men då måste invandrarna också få den service som de behöver för att nå verklig likställighet. Språkbarriären är ett svårforcerat hinder för likställigheten. Språkundervisningen är ett huvudvillkor för att anpassningen i det nya landet inte skall försvåras. Visst ordnas avgiftsfri svenskundervisning genom studieförbunden, men problemet är att motivera för en utlänning, som ofta innerst inne önskar återvända till sitt eget land, att det verkligen är värt någonting att kombinera ett hårt arbete med studium av ett språk som kanske dessutom tillhör en helt annan språkfamilj än invandrarens eget språk och är svårt att lära. Jag känner väl till den intensivundervisning i svenska språket som ges på somliga platser i landet.

Ändå är de hittillsvarande lösningarna otillräckliga, och vi väntar med otålighet på invandrarutredningens betänkande — vi har fått löfte om att ett delbetänkande redan skulle ha framlagts. Vi hoppas verkligen att där skall finnas konstruktiva förslag när det gäller svenskundervisningen. I Göteborg anordnar Göteborgs allmänna skolstyrelse just nu i samarbete med Svenska FN-förbundet med anledning av det internationella utbildningsåret en utställning, där såväl invandrarbarn som svenska barn i ord och teckningar skildrar invandrarbarnens situation i det nya landet. Det är en skrämmande upplevelse att läsa de små korta uppsatserna. De handlar om rädsla och ensamhet i den nya skolan, där man från att ha varit en duktig elev hemma snabbt placerats till att bli den sämsta i klassen. En och annan uppsats handlar också om glädje och stolthet, när man till slut har fått en svensk kamrat, och höjden av lycka, när man har blivit hembjuden till en svensk familj. Teckningarna berättar också allt om skräck för det främmande, om uteslutning ur kamratkretsen och ensamhet för att ingen förstod vad man sade eller för att man var annorlunda klädd. Där finns verkligen skakande vittnesbörd om hur åtskilliga barn upplevt den svåra omställningen i ett nytt land. Det krävs stöd och tolerans från vår egen sida för att snabbt inlemma de små i vårt samhälle — annars möter vi snart ännu större problem, ungdomsbrottsligheten. Det är också ganska intressant att se hur de svenska barnen skildrar detta. De är väl medvetna om invandrarbarnens ensamhet och ställning. De skildrar det ungefär på samma sätt, och de ser fortfarande med litet medlidande på dem. Men ju äldre ungdomarna är, desto mera finner man att främlingshatet kommer in, och det är ju hemskt. När man börjar tala med äldre om detta, är det skrämmande, att man tycker sig uppleva ett främlingshat i vårt land. Är verkligen ett sådant hat på väg, kan det ge oss svåra problem att lösa i framtiden. Begreppen förståelse och anpassning innefattar ju ömsesidighet. Jag tycker att invandrarverket här har sina mest angelägna och långsiktiga uppgifter. Det bör bli särskilda informationsåtgärder åt båda hållen, åt invandrarna och åt svenskarna. Det krävs för att motarbeta främlingsoviljan och tendenser till diskriminering. Utlänningarna delar bostadsproblemen med svenskarna. Statistiska kontoren visar att en påfallande stor andel av invandrarna bor i tämligen förslummade områden. De kan ofta inte ta en dyrare lägenhet för att de har försörjningsplikter i sitt land. Eller också klumpas de samman i nya områden. Det har givit upphov till en ny segregation som vi har försökt att motarbeta. Här har verkligen kommunerna ett stort ansvar. De måste se till att man bryter denna segregation. Densamma ökar nämligen också invandrarnas isolering, och därur föds, som jag sagt förut, fientlighet mot det främmande landet. Skall vi under 1970-talet förverkliga begreppet »ett mänskligare samhälle» måste vi satsa hårt på invandrarnas anpassning. Vi måste alla hjälpa till att bygga upp ett kontaktnät mellan fackliga organisationer, kommunala organ, skolor, svenska hem och invandrarna. Herr talman! Utredningarna från statistiska kontoren visar att utlänningarna koncentreras till de yngre åldersgrupperna. Det kommer mig också att tänka på de äldre i samhället, dem som har byggt upp det samhälle som vi lever i just nu. De utgörs alltså av svenskar. De äldre är en ständigt stigande del av den totala folkmängden, och den gruppen måste vi också ägna särskild uppmärksamhet. Den äldres situation måste formas så, att den svarar mot den enskilda individens önskningar och kapacitet. Det är ju riktigt att vi ska par anordningar för att trygga äldre människors ekonomiska och fysiska behov, men vi måste samtidigt förvissa oss om att det finns någon som bryr sig om de äldre. Morgondagens samhälle skall vi alltså försöka bygga upp så att det motsvarar de äldres krav på trygghet och så att det samtidigt finns möjligheter för dem att få meningsfull aktivitet så länge som möjligt.

Herr talman! Det avsnitt av debatten som nu skall börja skulle handla om miljöfrågor. Miljö är emellertid inte bara friskt vatten, frisk luft osv. Miljö är också en andlig miljö och låt mig först ägna den ett par ord. Det förefaller som om vi just nu håller på att vakna upp ur en dröm. Vi kan inte längre tala och handla som om vi levde i en drömvärld som redan passerats av utvecklingen. Den bistra verkligheten återkallas oss till jorden, och just nu är detta faktum ganska uppenbart. Man har i och utom vårt eget land vant sig vid att betrakta den svenska idyllen och stabiliteten i vårt samhälle som något självklart, lika självklart som den svenska demokratin. Men den senaste utvecklingen på arbetsmarknaden har hårdhänt stuckit hål på myten om idyllen, och våldsideologier på stark frammarsch ger oss anledning att se till hur vi skall återställa och försvara en sund demokrati. Det behövs, eftersom vi har fienden till den mitt ibland oss. Vi måste väl ändå stämmas till eftertanke av att vid höstens val inte mindre än 22000 röster tillföll ett parti, vars ledare klart uttalat sympati för inbördeskrig som medel i den sociala kampen. Vi kan absolut inte avfärda den saken med en axelryckning, eftersom dessa röster i inte ringa utsträckning kom ifrån studentbostadsområdena, med andra ord från väljare som man haft anledning att vän ta bättre av, ty än så länge har i varje fall inte våra studenter sjunkit ned till den av herrar Ingvar Carlsson och Moberg drömda bottennivån. Det måste vara fel i vår politiska debatt när t.o.m. mordbrand används som tillhygge i politiska sammanhang mitt i vår folkhemska miljö. Vi måste få en diskussion som inte ständigt tvingar oss ta hänsyn till kortsiktiga väljarintressen. Och den plötsliga skärpning i finanspolitiken som just nu är föremål för utskottsbehandling visar ju med all önskvärd tydlighet behovet av en sådan diskussion. Man kan ju tycka att när vi alldeles nyligen har haft ett val så hade vårt finansiella läge och därav betingade åtgärder bort vara regeringens huvudtema i valkampanjen. Men varför blev det inte så? Ja, vi känner alla svaret, och det hade blivit detsamma vilket politiskt parti som än hade suttit vid makten. Svaret är helt enkelt det att man av hänsyn till väljarna måste undvika impopulära åtgärder före ett val, och när inte ens regeringen talat om sina planer har inte heller oppositionen kunnat föra fram sina alternativ i valrörelsen. Det är själva konstruktionen av den parlamentariska demokratin som gör det omöjligt för partierna att öppet diskutera sakfrågor utan ovidkommande hänsyn. Det är där vi själva måste ta oss i kragen ordentligt för att få till stånd en bättring, om inte debatten skall urarta. Det är inte politiskt möjligt — den frasen känner vi igen, när man just av sådana hänsyn låter en annars förnuftig tanke falla. Det är detta som nödvändiggör en oberoende debatt vid sidan av den rena partipolitiken, och det är väl också frånvaron av, eller åtminstone svagheten hos, en sådan debatt som provocerat de utomparlamentariska aktioner som vi under de senaste åren har fått uppleva. Jag vågar åtminstone tro att de kan förklaras på det sättet, i varje fall till den del som de inte är direkt inspirerade av eller dirigerade från ut landet. Men om jag kan förklara dem, så kan jag därför inte försvara de former som de har tagit sig.

Och här har demokratin anledning till självprövning, om den inte skall tvingas erkänna det berättigade i Grönköpings Veckoblads berömda och beryktade definition av begreppet demokrati: Tanken är fri, om du tycker som vi; skam den som tycker nå't annat. Ur den synpunkten opponerade jag mig tillsammans med kommunisterna mot den nya förvaltningens fyraprocentsregel. Såvitt jag kan se måste åsiktsfrihet innebära rätt att tala för sina åsikter inför även de högsta fora, dvs. riksdagen och det enligt somligas uppfattning kanske allra högsta forum vi har, radio/TV. Men där är det stopp. Där finns ingen yttrandefrihet för andra än legitimerade vänstertyckare. Vi har ett färskt exempel på hur en person, som dristat sig att påtala de brister i våra skolförhållanden som alla föräldrar väl känner till och som bara tycks vara obekanta för förblindade partifanatiker i departementens toppar, av ett par som förmodligen hör till kändisarna på vänsterkanten överösts med de grövsta tillmälen. Det var skällsord som väl också var förolämpande för publiken som av det illustra paret tydligen förmodades acceptera skällsorden. Varenda liten flaggskändargrupp, om den så bara består av en handfull medlemmar, får i radio/TV framföra sina åsikter. Men hur är det på den andra kanten? Nysvenskarna har t.ex. i årtionden stämplats som nazister, trots att det måste anses som ett utslag av betänklig politisk obildning att inte se de klara skiljelinjerna mellan Per Engdahls korporativa samhällsskick och nationalsocialismen. Men nysvenskarna släpps inte fram i radio, eftersom man betecknar dem som en »förbrytarorganisation> och ger dem andra tillmälen, trots att de mig veterligt aldrig har ägnat sig åt flaggskändning, äggkastning, fönsterkrossning, gatukravaller eller mordbrand. Men det är kanske det som är felet? Från allra yttersta vänstern släpper man däremot gärna fram en förespråkare för inbördeskrig. Det måste vara en fruktansvärt svag demokrati vi lever i, som inte vågar släppa fram representanter för riktningar från den andra kanten också — om det nu är där vi skall placera nysvenskarna; det vet jag uppriktigt sagt inte. Men Sveriges Radio är kanske inte ute efter att försvara demokratin. Ibland förefaller det knappast vara så. Frågan är hur långt vi kan låta vår andliga miljö förstöras, innan vår kultur kommer i allvarlig fara. Så värst länge till kan den nedrustningen knappast pågå. Kanske den nyvalda riksdagens ledamöter kommer underfund med den saken sedan de flyttat in i plåtdosan vid Sergel Torg med dettas speciella invånare. När det gäller vår fysiska eller konkreta miljö har vi åtminstone där ett datum att gå efter när förstöringen inte kan gå längre. Någon statistiker har nämligen räknat ut att den 9 januari år 2624 blir mänsklighetens ödesdag, ty då är jordklotet fullsatt. Då finns det en människa per kvadratmeter fast mark, Antarktis inräknat. Det blir rätt trångt om saligheten, förutsatt att befolkningsutvecklingen fortgår i samma takt som nu. Det låter kanske betryggande att detta inte skall inträffa förrän år 2624, men om vi räknar lika långt tillbaka i tiden kommer vi bara till 1300 talet, och det tycker åtminstone vi som läst historia inte låter så särskilt avlägset. Det är tvärtom ett ganska levande århundrade för oss om man nu kan använda ordet »levande» om ett århundrade med sådana händelser som Håtunaleken, Nyköpings gästabud osv. Det var i varje fall en tid då man hade Nordens hittills enda verkliga statsman — som var en kvinna — nämligen drottning Margareta. Hon fick den tidens Nordek att fungera, något som våra politiker inte lyckats göra i vår tid. Det är alltså en ur historisk synpunkt mycket kort nådatid vi har på oss för att utnyttja tillgångarna på vårt jordklot. Har vi riktigt förstått detta? Nej, det verkar knappast så. Vi lever som om vi vore den sista generationen på jordklotet. För att höja vår egen levnadsstandard exploaterar vi allt vad som finns av naturtillgångar utan hänsyn till hur det kommer att se ut efter oss. Räkningen får våra efterkommande betala — om den över huvud taget kan betalas. Våra teknokrater eller — för att använda ett ännu nyare ord — teknopater leker ogenerat vidare, helt berusade av den makt som tekniken har satt i deras händer men som de inte förstått att på rätt sätt använda. När det gäller den miljö, som omfattas av miljöskyddslagen — rent vatten, frisk luft och drägligt buller — har vi i vårt land äntligen kommit på rätt väg. Jag skulle rent av våga säga att Sverige i detta avseende kan betraktas som ett föregångsland. Därmed är ingalunda sagt att alla här är bra — det har heller ingen påstått — men vi försöker i rask takt minska våra försyndelser i dessa avseenden. Utomlands är det emellertid sämre ställt. Vi får hoppas att vi skall få till stånd internationella överenskommelser på området, förutan vilka vår egen miljövård blir ett slag i luften — ett slag i den av sot, svavelsyra och saltsyra förorenade luft som utifrån driver in över våra gränser. År 1972 skall vårt eget land vara värd för en konferens om dessa frågor. Man har redan kunnat se blänkare i pressen om att denna konferens inte kommer att leda till annat än fagert tal, dvs. att den kommer att sluta med fiasko. Vi måste inom alla partier vara eniga om en vädjan till arrangörerna att försöka förbereda denna konferens så att detta fiasko undviks och resultatet i stället blir klart positivt. Dessutom bör denna vädjan syfta till att vårt eget land skall föregå med gott exempel. Begreppet »miljö> avser ju inte bara rent vatten, frisk luft och drägligt buller utan även det som behandlas i naturvårdslagen, nämligen rekreationsmiljö och arkiveller referensmiljö. Vad uttrycket >rekreationsmiljö> innebär framgår av benämningen. Referensmiljön är sådan orörd natur som är nödvändig för att vetenskapsmännen skall kunna avgöra hur olika ingrepp i naturen verkar. I detta avseende är vi sannerligen inte något mönsterland. Vi lever högt på den relativt orörda natur vi ärvt från våra förfäder, men vi håller på att omsorgsfullt skingra detta arv genom en planlös exploatering utan en tanke på eftervärlden. Vår regering har haft mage att ta emot Europarådets diplom för god skötsel av nationalpark, nämligen för Padjelanta. I den propositionsförteckning vi fått oss tilldelad vid höstsessionens början kan vi emellertid finna en uppgift om en kommande proposition om intrång i Stora Sjöfallets nationalpark. Det gäller visserligen inte det första intrånget i denna, men det gör inte saken bättre. Det är också ett sätt att fira det europeiska naturvårdsåret — tyvärr mycket typiskt. Redan för flera år sedan har vattenfallsstyrelsen förklarat att russinen i kakan redan vore plockade när det gällde vattenfallen. De mest lönande av dessa vore redan utbyggda och andra kraftkällor hade börjat bli konkurrensmässiga. Genom att den vana och skickliga arbetskraft, som utgörs av de s.k. vattenrallarna, därvid skulle bli sysslolös skulle det redan förut svåra sysselsättningsläget i Norrland ytterligare förvärras. Därför kunde av arbetsmarknadsskäl trots allt flera utbyggnader bli aktuella. Men är vi då inte inne på en farlig väg? För att lösa tillfälliga svårigheter på arbetsmarknaden spolierar vi för evärdliga tider områden som växer i värde för varje dag som går. Och det finns alternativ att använda arbetskraften till. Det finns möjligheter att bygga ut järnvägen till dubbelspår som medger tätare och framför allt snabbare trafik. Men har man inte här stirrat sig blind på de snabbare resultat som en vattenkraftsutbyggnad onekligen ger i jämförelse med de resultat jag får om jag bygger ut järnvägen? Den ekonomiska vinsten av den sistnämnda åtgärden är ju inte så påtaglig. Jag skall inte här ta upp en debatt om Sjaunja och inte heller om Stora sjöfallet i detalj. Men jag tycker att principerna är viktiga. Vi är dock inte ensamma i världen. Våra vildmarker liksom vår ännu orörda natur i de tättbefolkade delarna av landet skall räcka till för snart sagt hela Europa. Vi får inte dra oss inom vårt skal och säga att detta är vår ensak därför att de andra länderna redan har förstört den natur de hade och vi är lyckliga nog att ha kvar en del. Det är inte alls motiv för att gå på i ullstrumporna och forifarande förstöra naturen, utan vi måste verkligen tänka framåt — för varje år växer ju besökarantalet från kontinenten uppe i våra vildmarker nästan lavinartat. Kan vi stå till svars inför våra efterkommande med att så här i vattenkraftens elfte timme — eller när det gäller södra Sverige inför trycket av sommarstugebebyggelse och annat — spoliera dessa värden? Det tråkiga är ju att denna bristande solidaritet över nationsgränserna inte kan botas så att säga genom hänvisning till några värden. Vi kan inte ange i kronor och ören vad en orörd natur är värd, vad en angenäm rekreationsmiljö betyder. Tyvärr är det så, och så snart en tomtexploatör i södra Sverige viftar med några miljoner är man beredd att springa ifrån all planering och upphäva all fridlysning även av områden som betraktas som omistliga. Detsamma sker när kraftintressen talar om kilowattimmar; här är det stat och kommun som är dåliga exempel. Man måste få klart för sig att naturvård kostar pengar, att man får finna sig i att några byggnadsplaner, några byggnader eller några vägsträckningar kan bli ett par miljoner dyrare för att omistlig natur skall kunna räddas i stället för att — som det nu är — miljön offras därför att man schablonmässigt väljer det billigaste alternativet. Det är inte utan att tankarna går tillbaka till gamle Rousseau, upplysningsfilosofen som talade om att vi skulle återvända till naturen. Jag syftar nu inte på den natur där man skulle gå klädd i djurhudar och bo i grottor, men vad vi måste få klart för oss är att naturlagarna är någonting som man icke ostört bryter mot i längden. De kommer obönhörligen att slå hårt tillbaka, och det hedrar inte oss att vi i dag så hänsynslöst exploaterar naturen och låter detta slag drabba våra efterkommande. Naturvården och jordbrukspolitiken är ju två saker som oupplösligt hänger samman, och ur den synpunkten blir man litet bekymrad när man läser den nya jordabalkspropositionen, där det förefaller som om propositionsskrivaren vill ha en snabbare avfolkning av våra glesbygder i de fall då glesbygderna befolkas av arrendatorer. Man föreslår nya föreskrifter som är så ofördelaktiga för jordägaren, att de inte gärna kan tolkas på annat sätt än att man inte är intresserad av att hålla arrendesystemet vid makt. Ty nog måste man ha klart för sig att jordbruket — även det större jordbruket — befinner sig i det läget att det inte finns möjligheter att exempelvis kosta på byggnader på en arrendegård i den utsträckning sådana behövs med hänsyn till jordbrukets bedrivande just på den arrendegården utan hänsyn till företagsekonomiska synpunkter. Var skall för övrigt markägaren, om han går in för en sådan bebyggelse, ta pengarna i dessa tider av kreditrestriktioner? Kommer han att få låna pengar av lantbruksnämnderna? Det är jag inte säker på. Denna debatt skulle ju kallas allmänekonomisk debatt. Jag skall inte prata så mycket om ekonomi, men jag skall i alla fall utveckla något av det sistnämnda. Herr Gustafson i Göteborg talade här tidigare i dag om medelstora och små företagare, som inte kan sova om nätterna av oro inför sitt företags fortbestånd. Jag hör till dessa företagare. Jag kan inte sova om nätterna därför att jag inte vet var jag skall ta pengar till skatterna. och andra utgifter. Nästa år blir det ännu värre: företagaravgift, höjda skattesatser, borttagande av avdraget för kommunalskatt osv. Vad är det man egentligen vill på regeringshåll? Under en god middag efter Arbetsgivareföreningens stämma händer det ibland att regeringens representant i sitt tacktal talar om förmånen att vi har stora och välskötta jordbruk och att det skall vara fina, rationella enheter. Samtidigt sätter man in all kraft på att skattevägen slå sönder dessa enheter. På socialdemokratiskt håll tycker man illa om att höra ordet smygsocialisering. Kanske det inte är tillämpligt här. Är det möjligen i stället fråga om en ren och öppen socialisering? Säg i så fall detta rent ut! Jag har vid upprepade tillfällen begärt att få svar på frågorna vad man menar med att göra det omöjligt för de stora rationella enheterna att existera samtidigt som man dillar om att stora enheter skulle vara någonting att eftersträva. Jag har t.o.m. anlitat en statlig institution för att försöka få någon ord ning på mitt jordbruk, som inte brukar räknas till de mindre välskötta här i landet. Lantbruksnämnden har räknat hit och dit och kommit fram till att det absolut bästa tänkbara resultatet blir en årlig företagarförlust på bortåt 25 000 kronor. Skall man sedan börja laborera litet stiger denna företagarförlust till ett par hundratusen kronor. Vad vill man? Vill man ha de stora enheterna kvar eller vill man det inte? Det är minst sagt något fåfängt att ställa den frågan ännu en gång — jag lär väl inte få något svar den här gången heller. Men nog vore det roligt om man kunde få i gång en diskussion om vad regeringen egentligen vill. Man slår sönder de stora enheter som går att slå sönder, sådana som får styckas. Men den som är innehavare av ett fideikommiss som inte får styckas har ingen möjlighet att nedbringa förmögenheten på det viset och få en lindrigare skatt. Detta är några frågor som det kunde vara intressant att få svar på, men jag kan ropa »Svara!» hur mycket som helst — jag vet att jag inte får något svar därför att det är obehagligt. Man kan inte ge det svaret, helt enkelt. Den ena handen vet inte vad den andra gör uppe i Kungl. Maj:ts kansli. Det har vi nog kommit underfund med tidigare.

Herr talman! Dagens debatt har till stor del ägnats åt de ekonomiska frågorna. Det har varit frågor som rör dagens läge och frågor som berör sambhällsutvecklingen på litet längre sikt. Nu har vi enligt talarlistans ämnesindelning kommit in på en annan väsentlig fråga, nämligen frågan om vår miljö. även här har vi frågeställningar som berör dagsläget men också framtidsplaneringen. I den valrörelse som vi hade för någon månad sedan var miljön en av våra huvudfrågor. Detta var inte överraskande helt enkelt därför att frågan om vår miljö blir en av 1970-talets största och viktigaste. Det som är överraskande är det ringa intresse som visats dessa frågor under 1960-talets första del. Då avvisades här i riksdagen år efter år centerns motioner med krav på ett miljöpolitiskt handlingsprogram. De senaste åren har det liksom varit inne» att diskutera miljöfrågorna och detta är mycket glädjande. Miljödebatten måste föras på alla nivåer, men det får inte stanna enbart vid en debatt. Debatten måste ha till syfte och målsättning att få fram handlingslinjer, så att vi kan angripa de olika miljöproblem som redan finns liksom att vi skall kunna förebygga att miljöproblem uppstår. Situationen är helt enkelt den att miljöproblemen kräver handling. Det gäller samhällsplaneringen i stort, det gäller boendet och det gäller arbetsmiljön, för att ta några viktiga miljöområden. Vad beträffar samhällsplaneringen har de tekniska och för tillfället de ekonomiska aspekterna intagit den dominerande ställningen. Hur människan skall kunna fungera i ett samhälle har fått en alltför undanskymd roll. Jag läste i somras i en av Stockholmstidningarna ett referat av en undersökning, som socialarbetare och psykologer hade utfört i en av Stockholms nya bostadsområden. Enligt detta referat kom undersökarna med något av ett nödrop. De sade att det helt enkelt håller på att växa fram en ny människotyp — med kontaktsvårigheter, med dåligt ordförråd, aggressiv osv. Man frågar sig: Om vi skapar samhällen av denna typ, där barn och ungdom redan i tidig ålder får svårigheter — anpassningsproblem, brist på samhällsgemenskap — vad kommer då att inträffa? Vilka problem kommer vi att få i det framtida samhället? Hur skall vi kunna komma till rätta med de sociala problem vi har i samhället i dag, om vi inte beaktar den enskildes situation vid samhällsplaneringen? Vi klarar rent ut sagt inte upp dessa problem utan bäddar i stället för nya, väldiga svårigheter, som samhället sedan skall försöka bemästra till priset av höga kostnader och många mänskliga tragedier. Flera av kammarens ledamöter har för några veckor sedan deltagit i landstingsmöten och då fått fatta beslut om att höja utdebiteringarna. Dessa skattehöjningar är till stor del förorsakade av den ständigt stigande sjukvårdsefterfrågan. Vi kan nog litet var konstatera, att om sjukvårdssektorn skall fortsätta att svälla i samma tempo som under de senaste åren har vi små möjligheter att klara dem. Till de ständigt ökande sjukvårdskostnaderna kommer också förlusten av arbetsinsatser. Enligt docent Levi förlorar Sverige årligen över 80 miljoner arbetsdagar genom sjukdom. En stor del av dessa sjukdagar beror på psykiska påfrestningar. Enligt statens institut för folkhälsan kostar stressjukdomarna det svenska samhället 5 miljarder kronor per år. Detta säger oss att det blir fler och fler som inte kan fylla de krav som ställs på att den enskilde skall anpassa sig till ett alltmer komplicerat samhälle. Det blir allt fler som inte orkar med det stegrade arbetstempot, stressen, resorna osv. utan drabbas av stressjukdomar. Många äldre friställs, och kravet på flera platser i skyddad verksamhet ökar. Vi kan alltså konstatera att den nationalekonomiska vinst som eftersträvas med stegringen av arbetstempot har en motvikt i samtidiga miljardförluster för vårt samhälle. I det pris som vi får betala för en i många avseenden hög standard ingår uppenbarligen ett betydande mått av psykiska påfrestningar och stora risker för missanpassning och bestående lidanden. Vi måste ge levnadsstandardsbegreppet ett helt nytt innehåll, och i det måste såväl den materiella försörjningen som miljöfrågorna ingå. I vår samhällsplanering måste vi ha som utgångspunkt människans möjligheter att fungera. Det måste vara utgångspunkten när våra samhällsplanerare drar upp riktlinjerna för hur samhället skall utvecklas; då kommer miljöfrågorna in som en mycket viktig faktor i samhällsplaneringen och de ekonomiska och tekniska termerna blir inte dominerande. Arbetsmiljön är en av de frågor som tilldragit sig mycket stort intresse, särskilt under det senaste året. I sina kommentarer beträffande valutgången tycktes herr Svensson i Eskilstuna vilja göra gällande att friheten och tryggheten för människorna kommer via den statliga företagsamheten. Jag vågar påstå att det inte är så helt med den saken. Var har vi haft de stora konflikterna och problemen på arbetsmarknaden det här året? Jo, i det statliga företaget LKAB. Och vad berodde detta till stor del på? Ja, sannolikt spelade miljöfrågorna stor roll. Vad är det för diskussioner som i dag pågår bland SJ-personalen? Är det inte miljöfrågorna, det hårdare tempot, stressfaktorerna osv.? De statliga företagen måste gå före med gott exempel och visa miljövänlighet. Jag läste för en tid sedan en artikel i en tidskrift. En industriläkare tog där upp de problem som i dag finns inom industrin. Denne läkare skriver att en till synes välpolerad yta, t.ex. en snygg och väl genomtänkt verkstadslokal, kan innehålla många negativa inslag när det gäller hälsovården. Han skriver också: >Alla har vi rätt till en skonsam arbetsmiljö, men den bör också ge oss en viss psykisk stimulans.

Han menar att vi måste lösa upp de bundna positioner som i dag finns och få till stånd en ökad förståelse för enskilda gruppers problem. Det är alltså frågeställningar som vi i framtiden på ett helt annat sätt måste få upp ögonen för. Det som skett under de senaste åren har medfört att strålkastarna har riktats på detta problem, men jag vill än en gång understryka att om vi skall komma till rätta med de problem som vi i dag har måste vi se till att de förebyggande insatserna görs på ett helt annat sätt än tidigare. Där kommer samhällsplaneringen in som en mycket viktig faktor.

Herr talman! Häromdagen kunde man i en av dagstidningarna läsa om ett norskt oceanforskningsfartyg som i somras i Nordsjön påträffat ett 70 sjömil långt och flera meter djupt lager av död fisk. Händelsen hade av allt att döma orsakssamband med innehållet i något industriutsläpp. Fartyget hade seglat hela tio timmar genom fisklagret. Analyser visade att fiskdöden berodde på ett giftigt ämne i en biprodukt vid plasttillverkning i någon fabrik i ett av länderna med förbindelse med Nordsjön. Så långt denna notis. Vi har ju andra rapporter som visar att inte bara insjövatten hotas av förgiftning och annan nedsmutsning, utan detta gäller även de stora havsvattnen på grund av omfattande oljeutsläpp och andra former av svår förorening och skadegörelse. Man har enligt uppgift numera även ute på världshaven hittat sammanklumpat avfall av alla möjliga slag i stora kvantiteter. Det här ger en ny, kanske oväntad och i detta sammanhang också verkligt obehaglig bekräftelse på riktigheten av det gamla ordet av Paulus i Romarbre vet: »Ingen lever för sig själv!» Ingen enskild gör detta men numera inte heller någon enskild provins inom ett land och inte ens någon enskild nation inom den biosfär, där vi människor satts att leva och verka under några korta år. Alla övar inflytande på alla på vårt krympande klot, negativt och positivt. Insikten härom växer nog ganska allmänt. Miljöproblemen uppfattas mer och mer som internationella, i varje fall då det gäller vatten och luft, eftersom dessa element inte vet av några landgränser och som potentiella bärare av föroreningar når utöver dessa gränser. Räckvidden av luftoch vattenföroreningar blir därmed snabbt multinationell eller internationell. Röken från Ruhrområdets industrier i Västtyskland förs av vindarna in över vårt land och ger vid nederbörd svavelnedfall, som bl.a. drabbar våra insjöar. Företeelsen har nyss vidrörts här i debatten. Avlopp från flera storstäder i andra länder faller utan rening ut i t.ex. Östersjön eller Öresund och når lätt våra kuster såsom allmänt obehag och ger påtagliga skadeeffekter, om utvecklingen får fritt fortsätta utan motåtgärder. Utom att miljöproblemen sålunda snabbt fått en internationell dimension har dessa problem också — främst genom forskningsinsatser — tvingat oss till en bedömning utifrån mera långsiktiga perspektiv. Produktionen av vissa moderna tvättmedel har inneburit en vinst för både konsumenter och producenter på kort sikt, men på litet längre sikt drabbas båda grupperna av medborgare av den biologiska skada som dessa tvättmedel åstadkommer i våra sjösystem. Hårdexploateringen av luft och vatten, som här tidigare har berörts, leder till höggradigt hälsofarliga bieffekter, som man med litet fantasi borde ha kunnat förutse och tidigare än i den bittra erfarenhetens långtidsperspektiv säkert kunde ha förebyggt. Att mycket återstår att göra på miljö politikens område är alldeles uppenbart. Jordbruksministern har själv sagt att »den stora bristen i vår lagstiftning på miljövårdsområdet är att vi i dag inte har möjlighet att med lagens hjälp stoppa utflödet av alla miljöfarliga produkter». Han hoppades vid det tillfälle i början av det innevarande s.k. naturvårdsåret då dessa ord uttalades att han snart skulle få tillfälle att täppa till denna lucka i lagen och hänvisade till arbetet i miljökontrollutredningen, i vars direktiv den omvända bevisbördans princip rörande miljöfarliga ämnen lanseras såsom en huvudlinje för en ny lagstiftning. Den som importerar eller tillverkar en produkt som kan misstänkas ha miljöfarliga egenskaper eller som innehåller ämnen med ofullständigt kända effekter skall kunna åläggas att redovisa vilka ämnen som ingår 1 produkten och i princip svara för att denna inte vid normal användning och destruktion får skadliga verkningar från miljövårdssynpunkt. Det är tydligt att man för litet tagit människan själv till utgångspunkt i miljövårdsdebatten.

Det har alltför länge varit fråga om ett outtalat krav på människans anpassning till produktionen. Samhället, som man hoppats få skydd av för människans egen skull, har svikit. Nu måste det gälla produktionens och samhällets anpassning till människan — ett mänskligare samhälle! Vi är tydligen, glädjande nog, på väg mot en utveckling av en svensk miljövårdspolitik med denna aktiva och preven Klart är att miljöförstöringen såsom ett alltmer internationellt problem även fordrar internationella överenskommelser, det må vara i form av deklarationer, rekommendationer eller rent av — för vissa problem — artiklar eller konventioner. Vad skall sådana överenskommelser gå ut på? Enligt min mening vore det, för att ta ett exempel, nu på tiden att rätten till god miljö för den enskilda människan i åtminstone vissa elementära hänseenden fastslogs på ett auktoritativt sätt i något dokument av samma höga dignitet som 1948 års FN-deklaration om de mänskliga rättigheterna — kanske i form av en artikel i denna deklaration. I början av detta naturvårdsår vilket, som bekant, firas av 22 europeiska länder under mottot »Människan i naturen», medan Sverige haft ett eget tema, nämligen »Naturvård utan gränser», hölls i Europarådets regi en stor naturvårdskonferens i Strasbourg. Vid konferensen företräddes Sverige av en regeringsdelegation med jordbruksministern i spetsen. Enligt föreliggande rapport antog konferensen en omfattande deklaration om miljöskydd och naturvård i Europa. Denna deklaration inleds med ett fastläggande av tre punkter angående strategin mot miljöförstöring. För det första måste utnyttjande och vård av naturresurserna ges hög politisk prioritet med klar ansvarsförankring på ministernivå. För det andra måste åtgärder för att bringa förgiftningen av luft, vatten och mark under kontroll förstärkas eller, där så erfordras, introduceras och i samband därmed internationellt överenskomna normer för sådana strävanden antas så snart som möjligt. För det tredje måste lagstiftning och regleringar för att skydda miljön så mycket som möjligt harmonisera inom Europa. Efter dessa hållpunkter för miljövårdsstrategin följer en del riktlinjer för denna strategi på internationellt och nationellt plan. Av största intresse är, förutom förslag om att en ministerkonferens snarast sammankallas, ett klart uttalande av denna konferens att vissa centrala miljövårdsproblem, som anges i deklarationens principiella avsnitt, inte kan lösas utan att den enskilde i medvetande om vad som nu står på spel känner personligt ansvar inför miljöfrågorna. Av om möjligt ännu större intresse är Strasbourg-konferensens förslag att Europarådet skall få i uppdrag att utarbeta ett protokoll som tillägg till den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, garanterande varje medborgare en ren och oskadad miljö. Protokollet skulle omfatta den enskildes rätt till luft och vatten som i rimlig grad befriats från giftämnen, rätt till en bullerfri tillvaro och tillträde i rimlig omfattning till sjö och natur. Herr talman! Om man besinnar att hälsa enligt Världshälsoorganisationens definition är ett tillstånd av fullt psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande, är det tämligen uppenbart att olika former av miljöförstöring innebär ett hot mot den mänskliga hälsan. Det förefaller då befogat att man inte bara i anslutning till Europarådskonventionen utan även i FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna skriver in som en av dessa rättigheter den elementära mänskliga rätten till oförstörd luft, oskadat vatten, bullerfri livsmiljö o. s. v. Hur denna nya artikel som en av utvecklingen aktualiserad och angelägen komplettering till deklarationens nuvarande 30 artiklar lämpligen skall formuleras kunde bli en värdig uppgift för den FN-konferens om den mänskliga miljön som skall hållas i Sverige 1972. Enligt regeringens enkätsvar till FN sekretariatet om målsättning och förberedelsearbete för denna konferens har tanken framförts att konferensen skall användas som ett världsforum att stadfästa en deklaration rörande den mänskliga miljön, en idé som regeringen understöder. Det skulle väl vara lämpligt att i detta sammanhang förslag utarbetades till en ny rättighetsartikel. Möjligen kan det visa sig svårt att utforma en artikel som har sådant av alla nationer godtaget innehåll att den kan ingå i FN deklarationen. Då står ju möjligheten öppen att göra en särskild deklaration i form av ett tilläggsprotokoll e. d. till FN-deklarationen. Ett textutkast till en dylik av FN utfärdad rättighetsförklaring om miljön utformades vid en av Svenska FN-förbundet anordnad konferens i december förra året, ett utkast som väl kan bilda utgångspunkt för den fortsatta bedömningen och handläggningen av denna fråga.

Jag hoppas att regeringen vill överväga detta förslag och ta erforderliga initiativ, t.ex. efter prövning inom den svenska FN-delegationen såsom en förberedelse. Jag hoppas också att ledamoten av denna kammare, herr Erlander, som leder det svenska förberedelsearbetet för konferensen 1972, skall finna detta uppslag värt ett allvarligt och positivt övervägande. Då skulle utsikter kanske finnas att något mera konkret kom ut av den konferens som nu planeras. Klart är, herr talman, att det vore mycket att säga om innehållet i önskvärda internationella konventioner eller andra av FN-staterna gemensamt antagna och mera bindande dokument eller instrument. Jag avstår därifrån, eftersom jag vet att bl.a. fru Anér avser att tala senare om internationell miljövård. Sådana dokument bör dock bl.a. gå ut på att skaffa fram fastlagda normer för vad som kan anses tolerabelt i fråga om föroreningar. Det skall då med stor sannolikhet visa sig att behovet av ökad målforskning för att skapa grund för t.ex. internationellt överenskomna normer för det buller som kan anses oskadligt eller för tolerabel reningsgrad för olika avgaser är mycket stort, liksom att bättre mätmetoder sannolikt måste utexperimenteras eller att mätmetoderna förfinas. Enligt regeringens enkätsvar om 1972 års FN-konferens lär överraskande nog något helt säkert vetenskapligt grundat besked om skadligheten av avgaser av blybensin för den mänskliga organismen inte finnas. Liknande svårigheter för normbildningen — ehuru inte fullt lika uttalade — föreligger beträffande bullret, för att nu nämna ett annat exempel. Forskningsbehovet accentueras självfallet av sådana omständigheter, eftersom miniminormer inte kan byggas på annat än väl dokumenterade forskningsrön. I fråga om angelägna miljövårdsåtgärder på det egna nationella planet vill jag hänvisa till folkpartiets stora miljövårdsmotion, som skall besvaras under höstriksdagen och som går ut på att regeringen skall tillsätta en utredning med uppgift att utarbeta ett allmänt, rikstäckande miljövårdsprogram. Motionen innehåller mer än dussinet exempel på omfattande, angelägna och konkreta åtgärder inom ramen för ett sådant miljövårdsprogram. Vi hoppas nu att denna motion får en välvillig behandling av allmänna beredningsutskottet, där den nu är under prövning. Till - miljövårdsproblematiken har man på senare tid allt oftare räknat även de problem som sammanhänger med de s.k. bruksgifterna, framför allt alkohol och tobak. Det berättigade i detta lämnar jag därhän, även om jag samtidigt vill referera till vad observatören från Världshälsoorganisationen vid naturvårdsårets Strasbourg-konferens anförde i fråga om luftföroreningarna, nämligen att cigarrettrökning ofta är värre förorenande än den mera allmänna luftnedsmutsningen, ett uttalande som kan kompletteras med det faktum att Världshälsoorganisationen förbjudit cigarrettrökning vid sina sammanträden. För övrigt har också den svenska socialstyrelsen meddelat en bestämmelse av samma innebörd avseende sina sammanträdeslokaler. Som vi alla känner till begärde 1968 års riksdag på förslag av andra lagutskottet att hela frågekomplexet rörande åtgärder för att minska tobakskonsumtionen skulle bli föremål för utredning. Den del av detta utredningskrav som gäller åtgärder mot tobaksreklamen var ett av motiven för Kungl. Maj:t att den 6 maj i år lämna justitieministern begärt bemyndigande att tillsätta en utredning i frågan om en enhetlig reglering i grundlag och massmedia av yttrandefriheten m.m. I direktiven för denna utredning uttalas att grundlagarna enligt en alltmer utbredd uppfattning inte bör lägga hinder i vägen för sådana begränsningar i den kommersiella reklamen som kan motiveras med omsorg om folkhälsan eller andra lika viktiga skäl. Härvid åsyftades uttryckligen bl.a. reklam för tobaksvaror och alkoholhaltiga drycker.

Många har undrat över detta förhållande särskilt som andra lagutskottet i utskottets i våras godkända utlåtande nr 35 uttalade, att det är angeläget att »den av 1968 års riksdag begärda utredningen i tobaksfrågan snarast kommer till stånd». Utskottet förutsatte uttryckligen att så sker och tillade att enligt utskottets mening något hinder inte kan anses föreligga mot att utredningen bedrivs parallellt med utredningen om en massmedialag och den behandling av reklamfrågan, som denna utredning förutsattes uppta. Vad gäller massmedialagutredningen har denna utredning endast delvis tillsatts. Enligt uppgift har sålunda justitierådet Romanus tillkallats som ordförande, medan övriga ledamöter ännu inte utsetts, fast bemyndigande om utredningens tillkallande lämnades redan i början av maj. I de då givna direktiven finns inte någon anvisning om att frågan om undanröjande av tryckfrihetsrättsliga hinder för lagbud medgivande begränsning eller förbud mot tobaksoch alkoholreklam skall behandlas med förtur eller kunna föranleda delbetänkande.

Därtill är det säkert många både i riksdagen och bland allmänheten som önskar veta hur det ligger till med tillsättningen av de båda utredningar jag här berört, när dessa utredningar kan komma i gång med sitt arbete etc. Jag har i denna allmänpolitiska debatt funnit det ligga nära till hands att anknyta dessa här endast antydda iakttagelser rörande de begärda utredningarna om bruksgifterna till vad jag förut anfört rörande miljöproblemen i stort.

Herr talman! Miljöfrågorna griper in på de flesta sektorerna av samhällslivet. Centerpartiet tog som bekant upp miljöfrågorna så tidigt som 1962, då intresset sannerligen inte var stort på andra håll, och vi har inom centerpartiet fortsatt att driva miljöfrågorna och medverka till att skapa opinion för dem. Vi har i ordet miljöpolitik alltid integrerat både den yttre och den inre miljön. Vår miljöpolitik har nära anknytning till vår decentraliseringsideologi, eftersom vi anser och tror att ett decentraliserat samhälle har större möjligheter att skapa en god miljö för människorna. De negativa effekterna av den i vårt land förda koncentrationspolitiken torde stå klara. Vi ser misslyckandena när det gäller bostäder och kommunikationer, och jämlikhetspolitiken blir verkligen satt på undantag, om vi jämför olika regioner i vårt land. De sociala konsekvenserna visar med bjärta eller kanske svarta färger koncentrationens nackdelar. De visar sig bl.a. i omfattningen av alkoholoch narkotikaproblemen i storstadskoncentrationerna. Vi talar ofta om dessa problem, använder ord, men bakom orden finns en verklighet, som vi måste sätta oss in i. Det gäller i verkligheten människor som är förstörda och trasiga, människor som lever i ett elände som många gånger är svårt att fatta, människor utan något som helst hopp, utan vilja och tro på en framtid. Vi har en ökad brottslighet och ett ökat antal självmord. Vi oroar oss mycket för trafikdöden. I TV redovisas varje vecka helgens trafikoffer. Ändå är antalet självmord enligt 1968 års siffror fler än antalet döda i trafiken, 1702 självmord mot 1262 dödade i trafiken. Det största antalet självmord förekommer i storstadslänen. Vi kommer aldrig att få veta orsakerna till dessa självmord. Det är klart att samlevnadsproblem, personliga problem spelar in, men ett torde vara säkert, nämligen att en del av dem det gäller är offer för samhällsutvecklingen. Högsta siffran vad beträffar självmord redovisas för män i 45—49-årsåldern. Man kan bara spekulera över vad det kan bero på: friställningar, ekonomisk otrygghet osv. Man erinrar sig den lilla familjen på tre personer som drabbats av arbetslöshet och sjukdom och som utplånade sig själv helt. Bakom allt detta döljer sig mycken tragik och svårigheter som människor inte har lyckats att klara av. Det finns även vissa tendenser som synes peka på att ökningen av människan medellivslängd i stressande och miljöovänliga områden stagnerar eller t.o.m. börjar avta. Vi människor är olika utrustade och tål belastningar olika, och man kan fråga sig om det i vårt samhälle skall tilllämpas ett slags djungelns lag där den starke får det bättre på den svages bekostnad. Vad blir till slut välfärden värd om allt fler blir utan, och vart tar jämlikheten vägen? Man kan också ställa frågan hur människan förverkligar sig själv. Reagerar hon som djuren som när de förs samman i stora flockar blir aggressiva? Befolkningsomflyttningen i vårt land, en omflyttning som över huvud taget återfinnes i alla de högindustrialiserade länderna, hotar att bli ett allt större problem. Vårt eget land tillhör de länder som har den relativt sett starkaste storstadskoncentrationen. Sverige ligger på tredje plats efter Australien och Danmark. Den viktigaste anledningen till koncentrationstendenserna tycks vara dåligt underbyggda ekonomiska teorier om att koncentration av näringsliv, befolkning och allmän service ger s.k. optimal effekt. Denna teori har tyvärr i alltför hög grad fått genomsyra samhällsplaneringen. Man har underlåtit att räkna med andra värderingar, miljönormer och sociala hänsyn, och man har dessutom glömt bort att på förhand kalkylera med vilka följdkostnader samhället får dras med. Det mest slående exemplet är Storstockholmsregionens utbyggnad. Planerare och ekonomer — det har berörts tidigare i debatten räknar med att huvudstadsregionen år 1985 skall ha 1,9 miljoner invånare och år 2000 2,5 miljoner. Regionens sammanlagda investeringar fram till år 19835 skulle utgöra cirka 100 miljarder kronor. Denna tillväxttakt innebär att 90 procent av folkökningen fram till år 2000 tillfaller Storstockholm, medan övriga landet, främst de andra storstadsregionerna, får ta hand om den återstående ökningen på 10 procent. Slutsatsen måste vara att glesbygderna blir allt glesare och att den regionala obalansen fortsätter. Statsmakterna har hittills inte kunnat vända på denna utveckling mot en rättvisare balans. Den lokaliseringspolitik som förts har inte räckt till, dels på grund av bristande vilja att bygga ut den, dels på grund av åtgärder som verkat i motsatt riktning. Vi är medvetna om att stora pengar genom åren har använts för lokaliseringsstöd, men samtidigt har AMS, den myndighet som i mycket är ansvarig för den regionala omfördelningen, lagt ned lika stora pengar på flyttningsbidrag m.m. till dem som tvingats flytta in i koncentrationsområden. Man har alltså här, såsom vi påpekat många gånger, givit med den ena handen och tagit tillbaka med den andra. För centerpartiets del ser vi det emellertid som glädjande att regeringen nu gått med på vårt förslag om en form av etableringskontroll för storstadsområdena. Personligen tycker jag särskilt att det är glädjande därför att detta var den första fråga jag tog upp här i riksdagen. I den proposition om lokaliseringssamråd som ligger på riksdagens bord har man gått tillbaka till förre inrikesministerns uttalande om att »den starka tillväxten av storstadsområdena borde dämpas och en del av expansionen avlänkas till växtkraftiga stadsregioner på skilda håll i landet». Denna målsättning är visserligen något oklar, och detsamma kan sägas om de försök till riktlinjer som dragits upp som grund för samrådsförfarandet. Detta understryker ännu mer centerns krav på en klart utformad befolkningsmässig planering för varje region och en målsättning även för samhällets centrala beslut. Förslaget om lokaliseringssamråd är en lindrig form av etableringskontroll, som reellt sett inte kan tvinga några företag, inte ens större sådana, att välja annan lokaliseringsort än ett storstadsområde. Erfarenheten får emellertid visa vilken effekt samrådsförfarandet har för den framtida utvecklingen. Annars kan ytterligare åtgärder komma att bli nödvändiga. Man kanske behöver pröva någon form av investeringsavgift för etablering i storstadsområdena och motsvarande investeringsbidrag för förslag som väljer annan ort, t.ex. inom de delar av landet som motsvarar nuvarande stödområdet.

Herr talman! I en nyligen utkommen bok för barn skildras miljöförstöringens problematik ur socialistisk synpunkt. Där framställs saken så, att om en enskild vinstlysten person äger och driver en fabrik, så skickar han allt avloppet orenat ut i vattnet utan att bry sig om följderna. Men när företaget övertas av »>alla> — alla de anställda eller alla i landet, vilket det nu skall vara — upphör föroreningarna, ty då är alla genast villiga att betala vad det kostar att ta hand om föroreningarna på annat sätt. Att jag tillåter mig att citera en barnbok i detta allvarliga sammanhang be ror på att denna sorts förenkling av de: batten förekommer inte bara där utan på ganska många andra håll. Man vill ofta låta påskina att det är de enskilda vinstintressena — naturligtvis inte de anställdas intresse av en lönande hantering — som är den enda grunden till att miljön blir förstörd. Det skulle alltså vara nödvändigt, men också tillräckligt, att förändra äganderättsförhållandena för att vattnet och luften skulle bli rena. Tyvärr är det som bekant inte så. Runt Baikalsjön ligger inga enskilt ägda fabriker som ger profit åt sina direktörer, men inte desto mindre befinner sig sjön i ungefär samma usla tillstånd som Eriesjön mellan USA och Canada. I Sovjet har det till för helt nyligen ansetts djupt opatriotiskt att så mycket som nämna ordet miljövård i samband med industrin, ty då skulle man ju lägga hinder i vägen för produktionen. I det hänseendet har det faktiskt inträtt förbättringar på senare tid. Inte ens i Sovjetunionen går det att totalt ignorera folkopinionen, utan man lär även i Leningrad nu ha planer på att bygga reningsverk. Men att skillnaden mellan statskapitalism och blandekonomi skulle vara skillnaden mellan en ren miljö och en nedsmutsad kan inte beläggas med några som helst fakta. Man får gräva djupare än så, om man vill hitta de verkliga ekonomiska anledningarna till att de industrialiserade samhällena — liksom en stor del av dem som just nu håller på att industrialiseras — ser till de mycket kortsiktiga vinsterna och inte till de långsiktiga förlusterna och de fruktansvärda riskerna med miljöförstöringen. Ja, man kan t.o.m. gräva så djupt att man över huvud taget ifrågasätter begreppet nationalprodukt och framför allt värdet av att denna nationalprodukt årligen ökar med en viss procent. I varje fall måste man, enligt vad en hel del nationalekonomer numera uttalar, från bruttonationalprodukten dra bort vad de kallar bruttonationalskräpet, dvs. alla de extra kostnader som miljöförstöringen för med sig, för att få en något så när korrekt siffra. Jag skall inte räkna upp alla ingredienserna i >bruttonationalskräpet>. De tre föregående talarna har redovisat olika delar av det. Listan blir emellertid nästan lika lång som bruttonationalproduktens samtliga inkomstposter, och en del säger att slutresultatet är negativt. Även om man inte vill anlägga så drastiska synpunkter på nationalbudgeten som dessa — för min del tror jag att vi ganska snart blir tvungna till det — är det i varje fall nödvändigt att redan i dag ändra om vårt ekonomiska tänkande på så sätt att vi i en varas kostnader också innefattar kostnaderna för att förhindra miljöförstöringen, dvs. för att förebygga de faror som människor utsätts för dels under varans tillverkning, dels vid dess kvittblivning. I dagens läge betalar vi t.ex. för vad det kostar att tillverka en bil men inte kostnaderna för att skrota ned den och för att fördela dess användbara ingredienser till nya ändamål. Vi betalar vidare för engångsglas och plastförpackningar vad det kostar att tillverka dem och sparar in arbete på att endast använda dem en gång. Vi betalar emellertid som bekant inte för vad det kostar att bränna eller på annat sätt förstöra dem och inte heller för att förebygga den skada de gör när de eller resterna av dem hamnar på fel plats, t.ex. i magen på ett rådjur eller i foten på ett barfotabarn. Vi låter fabrikantens utgifter för tomtmark, löner och råvaror få sin plats i dennes priskalkyl men däremot inte kostnaderna för de skador han exempelvis utsätter havseller sjövattnet för. En kalkyl över den enskilda varans pris, som skulle innefatta alla dessa verkliga kostnader, är inte längre någon romantisk dröm bland verklighetsfrämmande naturvårdare. Sådana förslag diskuteras numera på fullt allvar av nationalekonomer, forskare, tekniker och politiker, ja, till och med av affärsmän i alla industriländer.

Man kan inte säga som vissa västtyska industrier vid Nordsjökusten lär göra: »Tala bara om för oss vad det kostar att vi förstör flundrefisket med vår svavelsyra, så skall vi nog betala det!» Poängen med att ekonomiskt värdera miljön är tvärtom att man upptäcker att den sortens kalkyler inte går ihop. Ingen kan betala vad somliga miljöer är värda, när det nämligen uttrycks inte bara i flundror utan i människors behov av en arbetsplats eller en fritidsplats, där de kan trivas och leva utan omänskliga påfrestningar. Obönhörliga förbud måste ofta till för sådant som helt enkelt inte får förstöras. Men eftersom direkta förbud för t.ex. industriavfall eller kommunala avlopp under en viss reningsgrad också alltid är en fråga om ekonomiska avvägningar och i sista hand måste bli en politisk kompromiss mellan det möjliga och det önskvärda, så är det ofrånkomligt och nyttigt att man vänjer sig att värdera miljö i pengar — inte minst i de fall där det blir fråga om sådana penningsummor att de är omöjliga att betala. Det är nämligen det också ett politiskt argument — och ett oemotsägligt. Däremot blir värdering i pengar ett utomordentligt hjälpmedel när det gäller att få ned miljöförstöringen långt under de maxivärden som är de enda en förbudslag kan uppställa. Vill man nedbringa skadorna så nära noll som möjligt är ofta det enda sättet att låta nedsmutsarna betala för varje liter lort, eller vad det nu är fråga om, som de släpper ut över en viss tillåten nivå. Då får de nämligen ett direkt ekonomiskt intresse av att rena sitt avlopp totalt eller så nära totalt som möjligt, och nya tekniska åtgärder kommer att uppfinnas. En omedelbar konsekvens av detta resonemang är givetvis att sådana normer måste göras internationella, åtminstone bland sådana länder som direkt konkurrerar med varandra. Så börjar också verkligen att ske. Från allt fler ansvariga håll hörs nu: »Vi måste ha ett FN-fördrag eller åtminstone ett fördrag mellan industriländerna om bestämda emissionsgränser och normer för föroreningar.» Svårigheterna att få ihop ett sådant fördrag behöver inte kommenteras. Inom EEC har redan märkts att låt oss säga de normer för buller eller avgaser, som kanske Västtyskland eller Holland är beredda att godta, kan inte Italien eller Frankrike gå med på. Men både från västtyskt och amerikanskt håll har man redan sagt ifrån att man vill se utarbetandet av ett förslag till en sådan internationell överenskommelse om emissionsnormer åtminstone diskuterat eller påbörjat vid FN-konferensen i Stockholm 1972. Det skulle vara ytterst värdefullt om den svenska regeringen, kanske i samråd med de nordiska regeringarna, så snart som möjligt ville ta ställning principiellt också i denna sak. En speciell svårighet blir naturligtvis u-ländernas inställning. Vi vet att de ser med ganska stor misstänksamhet på alla förslag att, såsom de tycker, sätta bojor på deras egen industriella utveckling genom att kräva miljövårdshänsyn som de nu utvecklade länderna ingalunda tagit eller tar under sin expansion. Desto viktigare är det att all hjälp som ges till u-länder vare sig av stater, enskilda företag eller övernationella organ alltid åtföljs av noggranna ekologiska studier, så att u-länderna får dra fördel av bästa tillgängliga expertis hur de skall kunna undvika våra misstag och skapa industrier som är både lönsamma för dem själva och som inte förstör deras luft, jord och vatten. De tekniska möjligheterna till detta existerar kanske inte helt och hållet i dag, men de kommer heller aldrig att finnas, om det inte skapas efterfrågan på dem. Efterfrågan på en ny sorts teknik, en rumsren teknologi, är vad vi behöver i den rymdfarkost där vi lever. Denna efterfrågan måste i första hand skapas med de politiska och nationalekonomiska medel som står oss till buds. Tekniken har hittills uppfunnit allt vi bett den om och är säkert i stånd att göra det även i detta fall om motiven finns. Låt oss inrikta våra ansträngningar på att skapa denna efterfrågan och dessa motiv! Man kan motverka kortsiktiga vinstintressen genom att koppla ihop dem med utgifter för de långsiktiga skadorna. Man kan få fram mindre miljöskadliga industriprocesser och avloppsförfaranden när man gör det lönsamt för teknikerna att uppfinna dem. Man kan styra efterfrågan på olika typer av varor genom att låta varje vara själv bära det verkliga priset för sina miljöeffekter. Vi behöver tekniska innovationer för att rädda miljön, dvs. oss själva. Men vi behöver också framför allt sociala innovationer, nya sätt att fördela de verkliga framställningskostnaderna på dem som drar nytta av varorna och som själva bör få bestämma hur mycket de verkligen är villiga att offra för dem. Företagens lönsamhetsförhållanden ändras inte därför att ägandestrukturen ändras, men däremot kan de förvandlas genom att samhället ställer upp nya ramar och normer både för dem och för deras konkurrenter.

Herr talman! Det skulle vara frestande att i ett anförande ta upp de problem som vårt nuvarande ekonomiska läge medfört för betydande delar av näringslivet. Då jag för min del vid denna sena timme avstår därifrån och i stället befattar mig endast med en speciell del av frågan om arbetsgivaravgiften, gör jag det för att ge så mycket större tyngd åt detta problem. Jag syftar på den arbetsgivaravgift som uttages på lönebeloppen inom de fria religiösa samfunden och ideella organisationerna, som till väsentlig del är beroende av frivilliga gåvor. Arbetsgivaravgiften utgår ju som skatt på utbetalade löner, och det görs ofta gällande att denna skatt skall betalas av alla som utbetalar löner för anställd personal på samma sätt som han betalar avgifter för personalens sociala förmåner. Självfallet begär ingen befrielse från erläggandet av avgifterna för sociala förmåner, men för att förstå att det finns bärande skäl för att se annorlunda på frågan om arbetsgivaravgiften för de anställda inom de fria religiösa samfunden och de ideella organisationerna är det nödvändigt att man erinrar sig under vilka betingelser arbetsgivaravgiften tillkom. Innan mervärdeskatten infördes hade vi omsättningsskatten. Den drabbade även företagens investeringar. Genom mervärdeskattens konstruktion fritogs företagen från skyldigheten att betala skatt på investeringar t.ex. vid maskinanskaffning. Man får betala skatten men får göra avdrag vid inbetalning av mervärdeskatten. Det ansågs då skäligt att med hänsyn till den nya förmånen och som en kompensation åt statsverket belasta företagen med en arbetsgivaravgift. I den mån fria religiösa samfund och ideella organisationer bedriver någon rörelse med produktion och försäljning, vilket också förekommer, är det helt i sin ordning att arbetsgivaravgift erlägges för de i sådan rörelse anställda. Allmänpolitisk debatt Några privilegier vill vi inte begära. Men det ter sig direkt stötande att arbetsgivaravgift skall utgå för ideellt verksam personal som avlönas med i allt väsentligt frivilligt insamlade medel som givarna redan har betalt skatt för. I jämförelse med exempelvis svenska kyrkan, där personalen i allt väsentligt avlönas med allmänna medel som uttages genom skatter, har de fria trossamfunden betydande svårigheter när det gäller att finna möjligheter att genomföra en angelägen höjning av de anställdas genomsnittligt sett mycket låga löner. Som ledamot av centralstyrelsen för Svenska missionsförbundet kan jag intyga att vi där haft och har en ambition att åstadkomma väsentliga förbättringar på detta område, men vi känner vår begränsning genom att vi är hänvisade till att vädja om ökad offervilja hos medlemmarna. Jag är djupt imponerad av offerviljan för en ideell sak och jag vet att förhållandena är helt likartade inom andra samfund och ideella organisationer. Det är förklarligt att man under sådana förhållanden frågar sig om samhällets uppskattning måste ta sig formen av denna beskattning på ideellt arbete. Regeringen kan inte vara okunnig om att den av mig här behandlade frågan betraktas med stort bekymmer inom de berörda ideella organisationerna, särskilt om skatten nu skulle fördubblas. Det rör sig för dessa organisationer om betydande belopp, men för statens ekonomiska stabiliseringsprogram kan dessa belopp på intet sätt vara avgörande. Självfallet kommer jag att ansluta mig till dem som vill att arbetsgivaravgiften för de fria samfunden och de ideella organisationerna skall borttagas. Det bör vara möjligt att finna former för rättvisa undantagsbestämmelser. Sveriges frikyrkoråd har gjort framställning om att ideella humanitära och religiösa organisationer skall befrias från arbetsgivaravgiften. Jag är med veten om att det bland medlemmarna i samfunden finns sådana som inte vill ansluta sig till denna väg. Men de utgör med all säkerhet en mycket liten minoritet, och jag har uppfattat deras motiv för sitt ställningstagande så att de hellre skulle se att de berörda organisationerna kompenserades på annat sätt. I en resolution från Svenska missionsförbundets generalkonferens förra året anpassades också framställningen till regeringen på sådant sätt att kompensationsvägen hölls öppen. Framställningen föranledde dock ingen åtgärd. Jag vädjar på nytt till regeringen att ta initiativ till att frågan på något sätt löses, om yrkanden om borttagande av arbetsgivaravgiften i berört avseende inte skulle bifallas av riksdagen.

Herr talman! Vi har redan i dag haft en lång debatt om det ekonomiska läget, och jag skall i mitt anförande huvudsakligen uppehålla mig vid den mindre och medelstora företagsamhetens problem. I den diskussion om de mindre och medelstora företagen som fördes under valrörelsen och som alltjämt förs om dessa företags betydelse, problem och framtidsutsikter har man från skiftande utgångspunkter kommit fram till starkt varierande slutsatser. På vissa håll hävdas att de mindre företagen inte kan spela någon betydelsefull roll i det framtida industrisamhället och att de i konkurrens med storföretagen kommer att slås ut. Andra grupper gör däremot gällande att småindustrin väl kommer att hävda sig i den industriella utvecklingen. Att uppfattningarna så starkt går isär är inte förvånande. Det sakliga underlaget för en realistisk framtidsbedömning är klent. Vi har en bristfällig statistik, och vi saknar tillräckligt med vetenskapliga undersökningar om den mindre och medelstora företagsamheten. Det är enligt min mening angeläget att få fram sådana uppgifter, och industriministern har också tillsatt en delegation som skall belysa företagens nuvarande situation och aktuella utvecklingsmöjligheter. Det hade varit av värde om vi hade haft tillgång till undersökningsresultatet i den här pågående debatten, så att man mera objektivt kunnat belysa de problem och svårigheter som den mindre och medelstora företagsamheten har i dag. Att denna företagarkategori spelar en betydande roll i vårt näringsliv och för vårt lands ekonomi är klart. Över 90 procent av alla industriföretag har mindre än 50 anställda. Dessa företag svarar för över 30 procent av den totala industrisysselsättningen. Storföretagen, dvs. företag med över 500 anställda, svarar för en ungefär lika stor andel. Det är ett ibland förbisett faktum att de människor som för sin sysselsättning är beroende av småindustrin är ungefär lika många som de som är beroende av storföretagen. En utveckling och effektivisering av dessa mindre företag måste därför framstå som en väsentlig uppgift även ur samhällsekonomisk synpunkt. Det talas i dag så mycket om storleksrationalisering, men detta behöver inte gälla småföretagen i lika hög grad som storföretagen. De mindre företagen har inte sällan specialiserat sig kring ett litet sortiment och de har ofta låga allmänomkostnader. De äger därför goda förutsättningar att klara även en hård internationell konkurrens. I ett avseende är emellertid dessa små företag särskilt känsliga, och det är när krediterna dras in. I nuläget är således deras situation särskilt besvärlig. De hårda kreditrestriktionerna och nedskärningen av checkkrediterna har — vare sig det har varit regeringens avsikt eller inte — i första hand gått ut över de mindre och medelstora företagen, som på ett helt annat sätt än storföretagen är direkt beroende av långivning genom bankerna. genom annonser i tidningarna, i september protesterade mot den av regeringen förda kreditpolitiken viftades detta bort av regeringen, som menade att det var en propagandaåtgärd i anslutning till valet. Det finns nog anledning för regeringen att ta dessa protester på allvar. Inledningsvis kan regeringen studera = konkursstatistiken. T.o.m. september 1970 visar siffrorna på mer än 2640 konkurser, vilket om man jämför med de nio första månaderna 1969 innebär en ökning med mer än 600 konkurser. Huvudparten är, enligt den statistik som Svensk Handelstidning Justitia för, företagskonkurser med allt vad sådana innebär av arbetslöshet och ekonomiskt avbräck för många. Ett stöd för en normalisering av kreditmarknaden har regeringen i dag också att hämta från LO:s aktuella ekonomiska översikt, i vilken det framhålls att en viss lättnad i kreditpolitiken är angelägen redan nu och att den inte skulle utgöra någon fara för prisutvecklingen. Det har i debatten om småföretagens besvärliga situation efterlysts åtgärder av regeringen för att hjälpa denna företagskategori över de akuta svårigheterna. Även om det finns en kreditmarknad för den mindre företagsamheten genom företagarföreningarna, AB Industrikredit och AB Företagskredit, räcker den inte i denna speciella situation. I ett anförande i Örebro hänvisade finansminister Sträng just till AB Företagskredit och AB Industrikredit. Svårigheterna för både företagarföreningarna och de nämnda kreditinstituten att låna ut pengar är emellertid för närvarande verkligt akuta — man har i stort sett inga pengar att låna ut till de mindre företagarna. Vid sidan av de aktuella skadeverkningar som kreditåtstramningen för med sig bör vi komma ihåg de långsiktiga skador som blir följden av kreditrestriktionerna.

Vi har samtidigt fått en minskning av antalet sysselsatta inom industrin. För att vi skall kunna behålla vår konkurrenskraft måste vi göra ytterligare investeringar i verkstäder och maskiner för att kompensera den minskade sysselsättningen. Regeringens åtgärder på den ekonomiska politikens område har nästan uteslutande riktat in sig på producerande företag. Det är ungefär som om man när man gallrade skog skulle sätta yxan till de stora frötallarna och låta buskvegetationen stå kvar. Det finns andra samhällsområden — inom både den privata och den offentliga konsumtionen — där besparingsåtgärder i första hand kan sättas in. Skall vi kunna behålla vår konkurrenskraft på världsmarknaden måste vi fortsätta att investera både för att göra de nuvarande produkterna billigare och bättre och för att få fram nya produkter. Vi har knappa arbetskraftsresurser, och därför måste vi i vårt högindustrialiserade samhälle investera i maskiner för att kunna utnyttja vår väl utvecklade teknologi. Det borde vara av ett visst intresse ur regeringens synvinkel att se till att vi ligger över andra länder när det gäller investeringar i stället för att försöka snöpa investeringsbenägenheten. Sysslar man med nationalekonomi får man inte glömma att den allt överskuggande delen av den svenska produktionen kommer från de enskilda företagen och att den svenska ekonomin vilar på deras produktionsförmåga. Nu har vi haft de hårda kreditrestriktionerna mer än ett helt år, och de mindre företagen har rätt att vänta sig en morgonrodnad — de har rätt att vänta sig en lättnad i kreditrestriktionerna och en ökad lånevolym. Skulle kreditrestriktionerna inte snart lätta får man räkna med en negativ utveckling. Många företag har skurit ned sina investeringar i förhoppning om att kreditrestriktioner av nuvarande hårdhetsgrad inte kan bibehållas länge. Men orsaken härtill torde också vara att det tillgängliga kapitalet i första hand gått åt för att klara akuta likviditetsproblem. En lättnad i kreditsituationen skulle troligen bli mycket positiv för småindustrins del. På det tekniska området har detta medfört att ökade krav ställs på dagens företag. Förmågan att anpassa produktion, marknadsföring och administration i takt med förändringarna i näringslivet blir i allt högre grad avgörande för företagens fortbestånd och utveckling. Dagens företagare måste följa branschutvecklingen och ha en bild av hur konkurrenterna både hemma och i utlandet utvecklar sina rörelser. Om man är på det klara med de tekniska satsningar som behöver göras, behöver man kapital härför. Svensk industri har tränats att leva i ett hårt klimat. Den begär inte heller att man skall lösa dess problem genom att skapa ett drivhusklimat med hjälp av tullhöjningar och importrestriktioner. Det avgörande felet med vår ekonomiska politik är inte att vi avstått från detta protektionistiska skydd, utan att vi inte har ställt tillräckliga resurser till förfogande så att vi bättre kan hävda oss på världsmarknaden och därmed få exportinkomster stora nog att betala den växande importen. Från folkpartiet hävdade vi i våras att det var orimligt att låta kreditpolitiken bära hela bördan för att åstadkomma balans i vår ekonomi, medan regeringen, och särskilt finansminister Sträng, betonade att vår ekonomi var stark och att några särskilda åtgärder för stabilisering inte behövdes. Nu är valet över, och då visar regeringen i handling att vi hade rätt. Avsikten med finansminister Strängs skattepaket är ju att dra in 1800 miljoner kronor av köpkraften för att få bättre balans i ekonomin. Åtstramningen på konsumentsidan borde kombineras med åtgärder för att stimulera produktionen så att vi får en rimligare avvägning mellan tillgång och efterfrågan och mellan export och import. Jag har tidigare i mitt anförande påpekat den mindre och medelstora företagsamhetens avgörande betydelse och roll inom näringslivet. Det faktum att produktionsvärdet för mindre företag inom industri och hantverk uppgår till drygt 30 miljarder kronor bevisar detta. Den mindre företagsamheten har en avgörande betydelse när det gäller nationalproduktens tillväxt och därmed samhällsekonomins utveckling. Att den gruppen hävdar sig väl i alla jämförelser även med de större företagen visar den SHIO-utredning om förädlingsvärdet per anställd som gjorts. För åren 1952 och 1964 ökade de mindre företagen sitt förädlingsvärde per anställd med 62 procent. Motsvarande ökning för företag med 50—500 anställda var 41 procent och för storföretagen 53 Pprocent. Den mindre företagsamheten har dessutom visat sig kunna särskilt väl hävda sig och anpassa sig i en konjunkturnedgång. Givetvis vet regeringen detta alltför väl. Ändå intar den en så kallsinnig, för att inte säga avvisande, hållning till denna företagargrupp.

Man vill inte gärna tro att regeringen anser att denna företagarkategori inom svenskt näringsliv bör lära sig att bättre motstå ett mera bistert klimat. Det vore begripligt under en bestämd förutsättning, nämligen att företagen tidigare fått leva i ett drivhusklimat, skyddade från den hårdnande konkurrensen ute och hemma. Men så är det inte. Temperaturen är nu så låg att nedfrysning hotar vissa företag, och jag anser att man bör förhindra att så sker. Den mindre och medelstora företagsamheten har stor betydelse för vårt näringsliv och för vår ekonomi. Det finns därför anledning förvänta sig snabba ' åtgärder från regeringens sida i form av lättnader i kreditgivningen.

Herr talman! Den nu pågående kommunindelningsreformen, som nedbringat kommunernas antal till vid pass 275, motiveras bl.a. med att kommunerna skulle få kapacitet att klara sina uppgifter ekonomiskt, tekniskt och planmässigt. Den minskande skaran aktiva förtroendemän är en uppenbar nackdel, särskilt i tider då kravet på kontakt med medborgarna blir alltmer påträngande. Förespråkarna för kommunindelningsreformen upprepar ideligen som ett motargument att det mindre antal förtroendevalda som skall verka i kommunerna i framtiden får ta hand om rejäla uppgifter. Att vara förtroendeman 'i en liten och allmänt svag kommun kan inte jämföras med ansvaret och arbetsglädjen som kommunalmännen i de nyskapade kommunerna får känna. Det är då underligt att uppleva att en central styrning av de nya kommunernas livsformer alltmer växer fram. Tidigare har jag här i kammaren kritiserat det arbete som kallades länsplanering 67 men som i verkligheten var en prognos av enklaste slag. Den var huvud-, sakligen byggd på trender i de senaste årens utveckling och hade inte ett uns med planering att göra. Men prognoserna blev styrande som sådana prognoser. ofta blir. Där fanns ingen hjälp att hämta för kommunblock som haft en negativ utveckling. Sedan har forskningsarbetet fortsatt. Man kan säga att det satte i gång efter de negativa uttalandena om länsplanering 67, och nu har det utarbetats riktlinjer för länsprogram 70. Där finns inrymda planeringsmoment vilka kan tänkas få en viss betydelse. Om finansdepartementet via inrikesdepartementet skall använda dessa program för kvotering av kommunernas investeringsutrymme, måste en omfördelning ske då hinder för enskilda projekt uppkommer. Det blir ett officiellt program i kanslihuset och ett annat handlingsprogram i kommunerna. Redan växlingarna i möjligheterna att låna för kommunala ändamål gör detta nödvändigt — att låna kallas visst »>negativt finansiellt sparande» i finansplanen. I ett brev till kommunernas styrelser av den 29 juni i år har inrikesministern velat lugna kommunalmännen något. Han talar där om nödvändigheten av att samhällets olika organ tar ömsesidig hänsyn till varandra i sina planer och intentioner. Inrikesministern nämner vidare att en utbyggd kommunal ekonomisk långtidsplanering är en viktig hörnsten i ett sådant system, och slutligen vill han sporra kommunerna med att det är bra att ha en kommunal planering när det gäller att på ett samlat sätt påverka den statliga planeringen. Jag tror också att det är bra att kommunerna ger statsmakterna ett samlat begrepp om sina anspråk, men däremot kan jag inte förstå varför detta måste ske genom en likriktning av alla ekonomiska handlingsprogram och med en detaljredovisning. Det finns faktiskt kommuner som tidigare har utarbetat egna system för ekonomisk långtidsplanering, och Kommunförbundet liksom dess föregångare, särskilt på den landskommunala sidan, har långvarig praktik i de avseendena. Hur en kommun skall upprätta sin ekonomiska långtidsplan är och bör för bli en kommunal angelägenhet. För kommunalmannen är den närmast föregående årssumman det mest intressanta. Och då bygger han på erfarenheterna från de närmast föregående åren och det utrymme han hoppas få i framtiden. Om vi nu håller oss bara till investeringsvolymen, är den en ganska stadig formel för de framtida behoven, men det är summan det gäller. Pengarna är inte öronmärkta, utan man använder de pengar man har i kassan och i fonder eller kan få i lån till det som skall betalas den dag räkningen kommer. I kölvattnet på denna av inrikesdepartementet iscensatta prognosoch programverksamhet har kommunerna nu att upprätta för hela riket likriktade ekonomiska långtidsplaner. För att undgå missförstånd vill jag framhålla att varje kommun enligt min mening bör ha en sådan ekonomisk planering. Jag har själv redan på 1950-talet varit med om att i min hemkommun i strid med socialdemokraterna införa en ekonomisk investeringsplan, men vad sker nu genom det s.k. fältprogrammet KELP, som betyder kommunal ekonomisk långtidsplanering? Jo, kommunerna får i detalj redovisa vad de tänker bygga och anlägga under de närmaste fem åren. Kommunerna skall också tala om varför de vill göra det och ange hur de olika projekten är avsedda att finansieras. Jag kan förstå att det har ett visst intresse med tanke på nationalräkenskaperna att få ett begrepp om kommunernas behov och önskemål i de här avseendena, främst kommunernas anspråk på kapital. Däremot inser varken jag eller kommunalmännen i gemen inom drätselkammare och kommunalnämnder, varför detaljerna skall behöva redovisas — det blir i alla fall inte så. KELP har samordnats med de kommunala <bostadsbyggnadsprogrammen. Hur fungerar då dessa? Jo, det anses vara en stor kommunal fadäs om man inte kan klara av att bygga den kvot i lägenheter eller bostadsyta som man fått, men det finns väl ingen av våra medelstora och stora kommuner som till punkt och pricka kan följa programmet. Verkligheten gör det nödvändigt att hastigt hitta på andra projekt än de programmerade, om något hinder uppstår — det kan gälla svårigheter med markfrågor, planfrågor och kapitaltillgång som nödvändiggör en förskjutning. Så blir det förvisso också med de centralt insamlade ekonomiska långtidsprogrammen. Prioritering inom kommunen av olika objekt är den viktigaste uppgiften för kommunalmännen, har så varit och kommer att så förbli. Det har kommit till en annan uppgift för tillfället, som vi hoppas inte skall vara så länge, och den är att skaffa pengar. Den kullkastar alla planer, även centraliserade ekonomiska planer. Kommunal självständighet i tillräckligt stora kommuner är ett program som man bör följa för framtiden. Jag ställer mig skeptisk till den ekonomiska långtidsplaneringen sådan den utförs. Jag skall också, herr talman, säga några ord om Kaitumprojektet och annat som har med det att göra. Projektet har ju varit ett aktuellt diskussionsämne den senaste tiden även här i riksdagen. Först skall jag be att få citera vad jordbruksministern sade i en debatt den 22 oktober här i kammaren: »Nu skall vi skicka frågan till vattendomstolen, och sedan får vi avvakta resultatet av dess bedömning.> Jag är inte alldeles säker på att det är riktigt så det kommer att gå och skall gå. När vi debatterade Vindelälven ville herr Skoglund, som ju var den främste förespråkaren för en utbyggnad, framställa saken så att den debatt vi förde föregrep vad vattendomstolen skulle avgöra. Vi försvarade emellertid vår inställning och försökte få herr Skoglund att inse att om man bestämmer sig för att inte bygga ut Vindelälven, och inte bygga ut Kaitum eller göra en Ööverledning från Kaitum till Lule älv, så behöver man inte gå till vattendomstolen. Det är den ena saken. Den andra är att regeringen beträffande Vindelälven enligt vattenlagen hade förbehållit sig rätten att själv pröva saken hur än vattendomstolen skulle ställa sig. Då skulle vattendomstolen ge ett uttalande — och gjorde det också — beträffande Gautojaure, alltså vattenmagasinet längst upp. Det är på samma sätt här, skulle jag tro. Regeringen kommer inte att låta detta gå bara till en vattendom. Jag föreställer mig att regeringen kan förbehålla sig rätten — vilket man enligt vattenlagen mycket väl kan göra — att själv avgöra frågan, oberoende av vattendomen. Detta härrör från den tid när vattenlagen kom till, år 1917. Då vågade man inte lämna de fyra stora sjöarna till vattendomstolarnas handhavande, utan man sade att blir det fråga om förändring av vattenståndet i de fyra stora sjöarna, Vänern, Vätterri, Mälaren och Hjälmaren, förbehåller sig regeringen rätten att avgöra frågan. Det kan man också göra när det gäller andra frågor av liknande stor betydelse. Vi har i interpellationsdebatter påpekat att älvarna nu är lika sällsynta som de stora sjöarna. Vi har bara fyra älvar kvar att över huvud taget diskutera. Det är Vindelälven, Pite älv, Kalixälven och Torneälven, och då finns det alla skäl att regeringen gör på samma sätt med dessa. Jag skulle tro att regeringen har fattat ett sådant beslut fastän jordbruksministern inte kom ihåg det just när han svarade här i kammaren. Sedan är det också en annan sak som bör påpekas för att tillrättalägga detta. Jordbruksministern sade att vi skall följa lagar och förordningar. Det har gått och skall gå lagligt till och nu skall man lämna in en ansökan om vattendom.

Vad är det som händer? Kan vi få besked om det? Mindre än en vecka efter detta nödrop, som jag kallade det, kom Vattenfalls ansökan enligt 1953 års förundersökningskungörelse att få göra dessa undersökningar. Det har alltså inte gått riktigt lagligt till, men det håller man väl på att rätta till nu. Jag har emellertid velat påpeka den saken. Vidare skulle jag vilja säga att vi som i fortsättningen vill vara återhållsamma i fråga om fortsatt utbyggande av vår vattenkraft vill bevaka detta på olika sätt. Jag ställde en fråga till industriminister Wickman här i våras, just när vi hade fått reda på att det behövdes en elransonering, om han var beredd att skära ned reklam för onödig elkonsumtion. Uttrycket >onödig elkonsumtion> hade jag fått ifrån ett uttalande i televisionen, tror jag det var, av en företrädare för vattenfallsstyrelsen i samband med elransoneringen. Man sade alltså själv, att det fanns onödig elkonsumtion och att den hade uppkommit genom långvariga reklamframstötar från kraftproducenterna. Man skulle ju åtminstone kunna undvika onödig elkonsumtion. Men industriministern var inte villig att hålla med om detta utan sade, att det var någonting övergående och att vi måste hålla i gång. Jag lär emellertid få återkomma till denna sak. När det nu gäller Kaitum skulle jag vilja framhålla, att jag har den uppfattningen att projektet är onödigt från kraftproduktionssynpunkt. Dessutom rör det sig om ett så värdefullt område att bara det gör att man inte bör tänka i den riktningen. Mitt råd till regeringen skulle därför vara att inte göra någon framställning till vattendomstolen. Varför skall man besvära vattendomstolen med den här saken, om man är beredd att avstå från utbyggandet av de skäl som här har anförts? Gunnar Helén har också tidigare framhållit dels att det rör sig om ett litet tillskott till vår elproduktion, dels att man skulle bevara ett värdefullt område om man lät bli att bygga ut. Slutligen skulle jag med anledning av debatten häromdagen vilja säga, att jag är helt på det klara med att kärnkraften icke är problemfri utan att det också finns många problem förknippade med den. Som tiden nu var långt framskriden beslöt kammaren på förslag av herr talmannen att uppskjuta den fortsatta överläggningen samt behandlingen av övriga på föredragningslistan upptagna ärenden till morgondagens sammanträde. För att såsom rapportör för Europarådets kommitté för socialoch hälsovårdsfrågor representera kommittén vid ett av rådet anordnat seminarium rörande frivilligtjänst i u-länderna, vilket hålles i Strasbourg, anhålles om ledig

Herr talman! Herr Hermansson har frågat mig efter vilka principer jag avser att sammansätta den nya försvarsutredningen. Utredningen skall bestå av sex ledamöter, tre från regeringspartiet och tre från oppositionen. Jag kommer att anmoda centerpartiet, folkpartiet och moderata samlingspartiet att föreslå var sin ledamot.

Herr talman! Den fråga jag ställt har två aspekter, en mera allmän och en speciell som gäller frågor som försvarsutredningen skall behandla. Beträffande den allmänna aspekten vill jag anföra följande. Det finns en tendens att öka antalet utredningar i vilka man inte har en allsidig representation från riksdagspartierna. Den tendensen bör enligt min mening motverkas. När man sammansätter utredningar med parlamentarisk representation är det ur olika synpunkter angeläget att samtliga riksdagspartier får ledamöter där. Detta blir sär skilt viktigt i det nya parlamentariska läge som inträder när den nya enkammarriksdagen börjar sitt arbete. Det måste vara opraktiskt att ett parti som i riksdagen har att ta ställning till de olika frågorna inte beretts möjlighet att redan på utredningsstadiet följa desamma. Regeringen bör kort sagt se till att även vänsterpartiet kommunisterna får möjligheter att delta i det statliga utredningsarbetet. Vad gäller denna speciella utredning har det framhållits i pressen — och det har inte bestritts av försvarsministern — att den skall ta upp frågorna om ickevåldsförsvar och om gerillaförsvar. Nu är det i riksdagen ett enda parti som har motionerat och begärt en försvarsutredning som tar upp båda dessa frågor, och det är vänsterpartiet kommunisterna. Våra motioner har emellertid under flera år avslagits av riksdagen. Jag tycker att det är bra att försvarsministern nu tillsätter en utredning som grundligt skall penetrera dessa problem, men jag finner det mycket ologiskt och opraktiskt att just det parti som begärt att dessa frågor skall tas upp till granskning inte får möjlighet att delta i utredningsarbetet.

Herr talman! När jag förberett detta ärende har det avgörande för mig varit den parlamentariska maktfördelningen i denna kammare och i nästa års kammare. I en utredning med sex ledamö ter — eller det dubbla eller t.o.m. det tredubbla — kan herr Hermansson knappast göra anspråk på att med sina 4,8 procent av väljarkåren bli representerad. Det är en avgörande fråga. Det förhållandet att kommunisterna har en avvikande mening i försvarsfrågan — och i många andra frågor — kan inte utgöra grund för att de skall vara representerade i en utredning. I så fall skulle kommunisterna kunna göra anspråk på att vara representerade i praktigt taget alla de utredningar som förekommer. Nej, jag tror att man är tvungen att hålla sig till ungefär den gräns som jag här dragit upp. Kommunisterna var en gång representerade i en försvarsutredning, men det var under en tid då partiet hade 10 å 11 procent av väljarkåren; nu har partiet bara 5 procent.

Herr talman! Det fördes i går en hel del matematiska resonemang i remissdebattens första skede. Nu har tydligen också försvarsministern anlagt något slags matematiskt betraktelsesätt. Han säger att ett parti som inte har mer än en viss procent av väljarna icke kan resa anspråk på att bli representerat i en utredning med sex eller t.o.m. tolv ledamöter. Han förutsätter därvid något slag av proportionell representation. Det har påpekats i tidningspressen att vid en mycket strikt tillämpning av en sådan proportionell representationsgrund inte heller moderata samlingspartiet skulle bli representerat i en utredning med endast sex ledamöter. Jag vill nu inte ställa något krav på att moderata samlingspartiet inte skall få någon ledamot i utredningen. Det skulle enligt min mening vara opraktiskt. Jag menar att man över huvud taget inte skall diskutera denna fråga på det sätt som försvarsministern gör. Han säger att vänsterpartiet kommunisterna nu kommer och gör anspråk på att bli representerat, trots att det bara har 17 ledamöter i den nya enkammarriksdagen. Försvarsministern vet emellertid att vi måste ta ställning till dessa frågor när de kommer upp och att det kan ha utslagsgivande betydelse för de beslut som den nya enkammarriksdagen kommer att fatta vilken ställning vårt parti tar. Jag ställer alltså inte frågan bara på det sättet att jag gör anspråk på att vi skall vara representerade. Jag har hela tiden sagt att jag tycker att det är opraktiskt att vårt parti inte får tillfälle att delta i utredningsarbetet. Jag tror att man på regeringshåll borde se saken på samma sätt. Det gäller inte bara den nämnda utredningen utan alla statliga utredningar. Det vore värdefullt för utredningsarbetet om så många meningar som möjligt blev representerade. Meningen med en utredning är väl ändå att frågorna skall ges en allsidig belysning. Avsikten med dess arbete är väl inte att problemen skall ses från bara en synpunkt. Jag tycker därför att den senare delen av försvarsministerns anförande talade för att man bör ge vänsterpartiet kommunisterna representation i alla statliga utredningar.

Herr talman! Herr Källstad har frågat mig, om jag är beredd att tillsätta en opartisk undersökning för att utröna om det restriktivare utredningsoch beslutsförfarande, som vapenfrinämnden nu tillämpar, överensstämmer med 1966 års vapenfrilags intentioner. den fått avslag på sina ansökningar om vapenfri tjänst har möjlighet att anföra besvär över nämndens beslut hos Kungl. Maj:t. Så har också skett i betydande utsträckning. Jag har därför haft tillfälle att närmare ta del av ett stort antal ansökningar som inte bifallits. De iakttagelser av nämndens praxis i dessa ärenden som jag därvid gjort har inte gett mig anledning att företaga någon särskild undersökning «beträffande nämndens utredningsoch beslutsförfarande.

Herr talman! Jag vill tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Det torde väl inte vara obekant för försvarsministern att jag såsom ledamot av försvarets personalvårdsnämnd har anledning att följa frågor, som gäller försvarets personal, och ofta genom resor på fältet har möjlighet att studera sådana ärenden. Detta hindrar emellertid inte att jag också har ett mycket starkt personligt intresse av denna fråga, som gäller tillämpningen av lagen av den 3 juni 1966 om vapenfri tjänst. Det heter i lagens 1 § bl.a. följande: » Värnpliktig äger enligt denna lag erhålla tillstånd att fullgöra vapenfri tjänst i stället för värnpliktstjänstgöring, om bruk av vapen mot annan icke är förenligt med den värnpliktiges allvarliga personliga övertygelse och skulle medföra djup samvetsnöd för honom.» Det visar sig nu att antalet ansökningar till vapenfri tjänst under en fyraårsperiod ökat med ca 100 procent till över 2000 om året. Under samma period har antalet godkända ansökningar sjunkit från 89,3 procent år 1967 till 23,2 procent första halvåret 1970, medan avslagsprocenten har stigit från 8,3 till hela 66,2 procent. Detta ger vid handen, tycker jag, att vapenfrinämnden tillämpar en skärpt re striktivitet som inte synes överensstämma med intentionerna bakom 1966 års vapenfrilag. Eftersläpningen av antalet obehandlade ansökningar, utan att vapenfrinämndens resurser utökas, kan vara ett hot mot rättstryggheten, och de långa väntetiderna skapar psykisk press och ovisshet för de sökande. Förändringen kan möjligen delvis bero på att fler sökande åberopat s.k. politiska motiv. Men att man första halvåret 1970 släpper igenom bara 180 personer efter att tidigare ha haft i genomsnitt 700 per år kan knappast förklaras med detta. Arbetsmarknadsstyrelsen måste ha särskilda problem att fullgöra sina åtaganden, och detsamma gäller väl t.ex. brandkårerna på våra flygplatser. Kan det möjligen vara fråga om någon medveten styrning härvidlag? Det är fakfiskt så att vapenfrinämnden under det senaste året intagit en hållning som varit så restriktiv att den inte rimligen kan stå i överensstämmelse med intentionerna bakom den nuvarande vapenfrilagstiftningen. Försvarsministern säger att han har tagit del av de besvärsskrivelser som avgivits och att detta inte har givit honom anledning att vidta några åtgärder för att undersöka nämndens utredningsoch beslutsförfarande. Men jag tycker att statistiken rörande vapenfrinämndens arbete är utomordentligt oroande, och det borde väl ändå vara skäl att undersöka om intentionerna verkligen följs.

Herr talman! Jag delar inte herr Källstads mening att det förekommer någon medveten styrning i en viss riktning från vapenfrinämndens sida.

Den höga avslagsprocenten ligger hos dem som har andra motiv än religiösa. Samtliga partier i riksdagen utom kommunisterna är representerade i vapenfrinämnden genom ordinarie ledamöter eller suppleanter, där finns representanter för statsoch frikyrka, och våra folkrörelser är företrädda. Vad som skett sedan vi fick vapenfrinämnden är också att man försökt åstadkomma en jämnare bedömning än tidigare. Det innebär, om jag rätt har förstått de besvärsärenden som jag får ta del av och avgöra, att värnpliktiga som åberopar religiösa skäl i dag bedöms i princip på samma sätt som de som anför andra skäl. Här har alltså skett något slags utjämning, och det var ju även avsikten när vi tillsatte vapenfrinämnden. Det är riktigt som herr Källstad säger att det finns en mängd obehandlade ärenden.

Herr talman! Det var värdefullt att höra att 90 procent av ansökningarna från dem som åberopat religiösa skäl bifallits. Faktum är att det kommit till min kännedom att frikyrkliga utredningsmän inte vidare anlitas i det här sammanhanget. De får inte längre några uppdrag. Jag vet i varje fall om tre fall där det inte förekommit, och detta är förvånansvärt. Genom ett uttalande som gjorts av advokaten Hans Göran Franck har jag uppmärksammat den formulering som vapenfrilagen har i sin första paragraf. Det är en ganska egen artad sådan, där det heter »skulle medföra djup samvetsnöd för honom». I själva verket skulle varje ansökan obesett kunna avslås därför att det inte är styrkt att vederbörande skulle råka i djup samvetsnöd, om han brukade vapen mot annan. Det är framför allt advokat Franck som fäst uppmärksamheten på detta. Lagens tillämpning beror alltså på ett hypotetiskt omdöme: »skulle medföra djup samvetsnöd.» Det tycks vara så att ansökningar ofta avslås just därför att sökande inte vid ansökningstillfället besväras av eller upplever någon djup samvetsnöd, medan det i själva verket inte kan begäras mer av sökanden än att han gör sannolikt att han skulle råka i djup samvetsnöd, om han i framtiden brukar vapen mot annan. Formuleringen är här alltså mycket egenartad. Faktum är, vilket också framhållits, att nuvarande praxis kan medföra att många som utifrån allvarlig personlig övertygelse ansökt om vapenfri tjänst nu kommer att dömas till fängelsestraff. Det innebär inte bara personliga problem för dem utan det utgör också ett nederlag för Sverige som rättssamhälle. Jag tycker att regeringen borde ompröva den nuvarande tillämpningen av lagen och skapa garantier för att samvetsfriheten och den grundlagsenliga rätten att vägra delta i krig och krigsförberedelser inte kränks. Begreppet djup samvetsnöd, som vi faktiskt inte kan mäta och som är hypotetiskt uttryckt i paragrafen, bör tas bort ur lagens första paragraf. Det borde kunna räcka med formuleringen allvarlig personlig övertygelse. Jag hoppas alltså här på en omprövning samtidigt som jag naturligtvis menar att man kan ha etiska, politiska eller religiösa skäl. De värderingar och bevekelsegrunder som utgör bakgrunden till en människas ställningstagande är en totalitet, där inga klara gränser finns mellan etiska, politiska och religiösa skäl. Motivens art förändrar inte den sökandes konfliktsituation, utan av görande bör i stället vara allvaret i själva övertygelsen.
Herr talman! Inom ramen för en diskussion under enkla frågor skulle vi nog inte kunna hinna klara upp de problem som herr Källstad nu tar upp. Lagen är medvetet formulerad och enhetligt antagen av denna riksdag för ett antal år sedan. Den praxis som vi har fått genom vapenfrinämndens behandling är tillkommen under medverkan av de riksdagsmän vilka sitter i vapenfrinämnden, representerande fyra av riksdagens partier. Genom vapenfrinämndens sammansättning har riksdagen alltså ett direkt inflytande över den praxis som förekommer.

Herr talman! Herr Werner har frågat mig, om jag är beredd att med anledning av Interpols resolution medverka till att främmande land inte mot sin lag och vilja behöver utsättas för svenska pornografiska alster. : Vårriksdagen biföll en proposition med förslag att införa förbud mot bl.a. utsändande av pornografiska bilder till annan än den som har beställt sådana alster. Förbudet avser även försändelser till utländska adressater. Det förutsätter grundlagsändring, som nu är vilande till 1971 års riksdag. När grundlagsfrågan kommer upp på nytt blir det därför möjligt för herr Werners parti — som i våras yrkade avslag på propositionen — att medverka till att ingen mot sin vilja skall behöva utsättas för pornografiska alster.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret, som dock bara berör en del av den fråga jag ställde. Situationen är ju den att Interpols generalförsamling i början av denna månad sammanträdde i Bryssel och diskuterade det ökande utbudet av pornografiska alster. Dylik export strider, framhölls det, mot den internationella postkonventionen, vars 28 artikel säger att sådan distribution inte får ske över internationell post. Av den anledningen rekommenderade generalförsamlingen medlemsländerna att vidta alla åtgärder som kan stå till buds för att förhindra en sådan distribution till länder som har en mera restriktiv lagstiftning. Vidare hävdades att om vederbörande lands lagar medgiver en sådan distribution, bör man vidta åtgärder för att få till stånd en kompletterande lagstiftning. Dessutom föreslogs ett fördjupat studium av konsekvenserna av denna distribution. Nu vet jag väl att vi i våras antog det grundlagsförslag som justitieministern nämner. Det var ingalunda med någon stor majoritet som det fördes igenom, och man kan ju diskutera huruvida lagförslaget var lyckat eller ej. Man bör emellertid vara helt överens om att en för oss intern lagstiftning inte får skapa besvär eller störningar för främmande länder. Därest detta blir fallet, bör man väl ändå vidta några åtgärder för att försöka hindra det. Interpols resolution godtogs av 69 medlemsländer, medan en gick emot och fem avstod, däribland vårt eget land.

Herr talman! Jag vill med anledning av vad herr Werner nu framförde lämna ytterligare en upplysning rörande våra eventuella möjligheter att förbjuda export av pornografiska skrifter. Vare sig det är sedlighetssårande skrifter eller annat material som skickas i sluten försändelse har postverket inte laglig rätt att bryta försändelsen för att kontrollera innehållet. Postverket kan därför inte stoppa pornografiskt material som sänds i slutet brev, och pornografiska skrifter sänds nästan uteslutande i sådana.
Herr talman! Jag förstår att många praktiska problem kan vara förknippade med en kontroll, men nog skulle de väl kunna lösas. Tullen har ju rätt att undersöka andra försändelser, och då skulle den väl också kunna beredas möjlighet att undersöka dessa. När en så sakkunnig församling som Interpol gör denna rekommendation, menar den väl att det finns realistiska grunder för en sådan.

Herr talman! Herr Björkman har frågat mig, om jag vill informera om de åtgärder som planeras för att sänka transportkostnaderna mellan Gotland och fastlandet. Någon redogörelse för hur regeringen mera konkret avser att medverka till ett förbilligande av sjötrafiken mellan Gotland och fastlandet är jag för när varande inte beredd att lämna. Detta blir bl.a. beroende av under vilka betingelser ifrågavarande trafik i fortsättningen kommer att drivas.

Herr talman! Jag tackar pliktskyldigast kommunikationsministern för svaret. Det säger ju näst intill ingenting — det är i det avseendet en väldig kontrast till det mycket positiva svar som jag fick av herr Sträng förra torsdagen på en annan fråga som gällde Gotlandstrafiken. Jag ställde denna fråga för att ge statsrådet tillfälle att informera även kammaren dels om de planer som framlades av herr Norling vid ett valmöte i Visby den 4 september, dels om man kommit något närmare en lösning sedan den tidpunkten. Vid den presskonferens som herr Norling höll i Visby den 4 september skulle herr Norling ha sagt — nu återger jag alltså vad tidningarna har refererat, jag vet ju inte exakt vilka ordlag herr Norling använde — att regeringen är helt inställd på att nå fram till en lösning av Gotlands reguljära fastlandstrafik och att regeringen är beredd att göra en ekonomisk insats för att nedbringa fraktkostnaderna. Det tolkades och slogs upp i rubrikerna — och jag förmodar att det också var innebörden av yttrandet — som att staten ville köpa Gotlandsbolaget. Jag tror, herr kommunikationsminister, att gotlänningarna spärrade upp ögonen en aning inför denna nyhet. Den omedelbara reaktionen blev antagligen: det blir nog ingenting den här gången heller — det är ju val igen — om nästan fjorton dagar — precis som när löftet gavs förra gången, 1968. Då hände ingenting heller. Sedan dess har fyra framställningar gjorts från landstinget och näringsrådet på Gotland med begäran om att något skulle göras. Fler än jag var förmodligen förvånade över att herr Norling i Visby kunde lova så mycket utan att kunna peka på något verkligt konkret resultat. Det sades att en första kontakt hade tagits, men några verkliga förhandlingar hade knappas inletts med Gotlandsbolaget. Svaret i dag innehåller ingenting om hur transportkostnaderna skall kunna sänkas, och det är främst det som min fråga avser. Och det gäller inte bara sjötrafiken, herr Norling, utan också flyget. Även kommunikationsministern måste väl vara medveten om att enbart ett statligt övertagande av Gotlandsbolaget kan inte trolla bort kostnaderna för att driva trafiken på Gotland. Det måste alltså vara andra åtgärder som finns med i bedömningarna. Men vilka de är vore intressant att få veta någonting om. Därom innehåller det korta svaret inte ett ord — det säger inte ens att förhandlingar pågår med Gotlandsbolaget, vilket statsrådet skulle ha uppgivit för Gotlands Allehanda. Jag är därför, herr statsråd, mycket förvånad över att statsrådet har lämnat ett så kort svar. Jag begär självfallet inte att statsrådet skall säga någonting om vad som händer vid dessa förhandlingar, men jag tycker att svaret ändå kunde ha innehållit någonting om att förhandlingar pågår.
Herr talman! Herr Björkman kan vara ganska lugn. Regeringen känner sitt ansvar för Gotlandstrafiken och har förklarat sig beredd att göra en ekonomisk insats för att sänka transportkostnaderna. Det löftet står vi för även i dag. Jag är däremot inte beredd att säga någonting om den teknik eller de former som skall användas. Det får, som jag sade i mitt svar, bli beroende bl.a. av de betingelser under vilka trafiken 1 fortsättningen kommer att drivas.
Herr talman! Jag noterar att statsrådet säger, att jag bör känna mig lugn. Jag hoppas att statsrådet också kan lugna gotlänningarna — jag bor inte på Gotland, men jag är gotlänning. Jag är rädd för att statsrådet inte kan få dem att känna sig lika lugna. Diskussionen om att nedbringa kostnaderna för transporterna till Gotland har väl pågått i ett par decennier utan att egentligen någonting har hänt — det har förekommit framställningar, förhandlingar och diskussioner i denna fråga gång på gång. Eftersom herr Norling nu gjorde sitt »>utspel> — för att använda ett modeord — mitt i en valrörelse är det väl inte så underligt, herr statsråd, om gotlänningarna blir en aning skeptiska. Men nu har ju kommunikationsministern sagt att löftet skall uppfyllas och att staten skall göra ekonomiska insatser. Han är emellertid inte beredd att säga någonting om formerna härför. På sätt och vis kan jag förstå att det kanske inte är så lätt att i dag säga hur dessa kostnader skall klaras. Såvitt jag kan bedöma måste det bli någon form av transportbidrag eller fraktbidrag, eftersom man inte kan komma ifrån kostnaderna. Vi har tidigare i år beslutat transportstöd exempelvis i Norrland, och jag förmodar att någonting liknande måste bli aktuellt när det gäller Gotland. Som gotlänning kan jag inte göra annat, herr statsråd, än att önska Er lycka till vid förhandlingarna. Men för att skapa möjligheter att lyckas vid förhandlingarna tror jag inte att jag, om jag varit kommunikationsminister, skulle ha gjort detta utspel utan att först ha haft ett konkret förslag att kunna peka på.

Herr talman! Herr Romanus har frågat mig, om jag vill medverka till att pendeltågsstationerna i Storstockholm görs bättre avpassade för äldre, handikappade och föräldrar med små barn. Utformningen av pendeltågsstationerna i Storstockholmsområdet regleras av överenskommelser mellan statens järnvägar och Kommunalförbundet för Stockholms stads och läns regionala frågor . Den grundläggande överenskommelsen innehåller en plan dels över de investeringar som SJ bedömt erforderliga för att pendeltrafiken skall kunna bedrivas, dels över de anordningar som KSL därutöver bedömt angelägna från bl.a. standardoch servicesynpunkt. Det ankommer således i första hand på KSL att precisera behoven av anordningar som gör det lättare för äldre, handikappade och föräldrar med små barn att komma till och från pendeltågsplattformarna. Den ursprungliga planen innefattar i och för sig inte några anordningar som kan överbrygga nivåskillnaderna mellan gångtunnlar och markoch plattformsnivån. Stationerna Rosersberg, Rotebro, Tullinge, Rönninge och öÖstertälje har ändå förberetts så att rulltrappa skall kunna inmonteras. Detsamma kommer att ske beträffande stationerna vid Skogås och Jordbro. Den grundläggande överenskommelsen mellan SJ och KSL har kompletterats på vissa punkter, där överenskommelse om finansiering av nya investeringar och ersättning till SJ kunnat träffas. Karlberg har således försetts med rulltrappa, Älvsjö med såväl hiss som rulltrappa, Handen väntas bli utrustad med båda dessa anordningar och för Det är enligt min uppfattning angeläget, att KSL och SJ kommer överens om de ytterligare anordningar som är motiverade.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Norling för svaret, som jag gärna vill uppfatta som positivt. Bakgrunden till min fråga är naturligtvis statsrådet Norlings uppmärksammade tidningsuttalande nyligen, att han ansåg det under all kritik att man inte vid pendeltågsstationerna hade ordnat med rulltrappor till hjälp för gamla och rörelsehindrade. Det uttalandet har väckt stora förhoppningar bland dem som arbetar med de här frågorna i kommunerna och i de regionala organen. Det är nämligen statens järnvägar som hittills varit det största hindret. Stationerna tillhör ju statens järnvägar och SJ vill inte gå med på de förbättringar man har begärt. I svaret antyder statsrådet att det skulle vara KSL som har ansvaret, därför att man inte närmare har preciserat sina önskemål. Jag skall därför be att få citera vad den huvudansvarige för trafikpolitiken här i regionen, KSL styrelsens ordförande, har sagt om SJ:s inställning. »SJ:s nya policy, meddelad till oss av generaldirektören och hans medarbetare, innebär att SJ kommer att pröva varje investering i Stockholmsområdet, oavsett om den betalas kontant av oss» — alltså KSL »eller icke, såsom en fråga som skall bedömas ur SJ:s företagsekonomiska synpunkter. — — — Detta innebär, så som det är preciserat, att vi kanske inte kan påräkna att SJ gör några investeringar ens i sådana egentligen bagatellartade saker som barnvagnsramper eller rulltrappor i pendeltågsstationerna, om detta inte ur SJ:s företagsekonomiska synpunkter är av intresse.» Han har tillagt att SJ för närvarande inte vill acceptera några sociala aspekter på sin verksamhet. Sollentuna kommun, som i den här tidningsintervjun med herr Norling också blev föremål för ett anmärkningsvärt angrepp för att komma från landets kommunikationsminister, har t.o.m. erbjudit sig att betala anordningar för bättre framkomlighet med barnvagnar vid stationerna, men har fått nej från SJ. Detta erbjudande har givits trots att sådan medverkan från kommunerna inte alls förutsättes i uppgörelsen om den lokala trafiken. KSL har alltså haft samma erfarenhet. Herr talman! I en artikel i Dagens Nyheter i dag kastar den ärade ledamoten av första kammaren Helge Berglund ytterligare ljus över SJ:s politik i Storstockholm, som han kallar för helt obegriplig och beklämmande. Det kanske vore befogat att utvidga frågan till kommunikationsministern, att gälla om han vill medverka till att stationer över huvud taget kommer till stånd i den omfattning som är erforderlig. Jag tänker då på Flemingsbergsstationen söder om Stockholm. Herr talman! Jag tror det har framgått att kritiken inte kan riktas mot kommunerna. Det står klart att SJ måste ändra sin negativa inställning, som väckt allmän irritation här i regionen. Om kommunikationsministern vill medverka till detta— jag tolkar svaret så — är det många som kommer att bli glada och hälsa hans uttalanden i dag med tillfredsställelse.
Herr talman! Jag hade väl väntat mig att herr Romanus” egentliga ärende inte skulle vara det som framgår av frågan. Jag hade väntat mig och fick det också bekräftat, att det här var fråga om att på alla sätt uppträda som försvarsadvokat för den borgerliga styrelsemajoriteten i KSL. Det är beklagligt, därför att detta är mycket allvarliga frågor, som behöver en helt annan och mycket seriösare behandling än den som herr Romanus ger dem. Det är riktigt att jag har tillåtit mig alt i ett tidningsuttalande för ett par veckor sedan konstatera att det inte blir som det borde vara vid dessa pendeltågsstationer förrän man ger möjligheter för de äldre, de handikappade och föräldrar med små barn att på ett bättre sätt än nu ta sig till och från plattformarna. Det uttalandet står jag för Det är grundfrågan. Men sedan kommer vi över till frågan om vem det är, som skall ha ansvaret för att man kommer fram till överenskommelser mellan parterna, som garanterar ett slutresultat som jag nyss skisserat. Tanken är ju inte att vi här skall föra någon interpellationsdebatt, eftersom herr Romanus har valt formen enkel fråga. Jag har därför inte för avsikt att göra detta till en interpellationsdebatt, men jag kan ändå inte undgå att erinra om att jag i andra sammanhang har med herr Romanus diskuterat uttolkningen av Hörjelöverenskommelsen. Tyvärr tvingas jag i dag liksom vid tidigare tillfällen konstatera att han inte har lyckats tyda innehållet i denna överenskommelse. Nu spelar det i och för sig ingen större roll om herr Romanus kan tolka anda och bokstav i Hörjelöverenskommelsen; av betydligt större intresse är att de grupper av människor som vi här talar om får möjlighet att på ett bättre sätt än i dag utnyttja de kollektiva transportmedlen i Storstockholmsområdet. Jag tillåter mig därför, herr talman, att ställa två förslag. Det första och viktigaste förslaget är att SJ och KSL snabbt tar kontakt med varandra och gemensamt och slutgiltigt löser denna fråga. Det andra förslaget riktar jag till herr Romanus, och det går ut på att han skall fortsätta att studera Hörjelöverenskommelsen. Om de båda förslagen följs är jag övertygad om att de äldre, de handikappade och föräldrarna med småbarn får den bästa och den snabbaste hjälpen.

Herr talman! Mitt ärende var naturligtvis det som står i frågan, nämligen att få veta om herr Norling vill medverka till att förhållandena på de här stationerna blir bättre. Jag ansträngde mig också att tolka hans svar positivt, nämligen så att han vill medverka till detta. ändå tycker jag det verkar som om herr Norling ville mucka gräl. Jag har inte haft någon anledning att försvara den nuvarande majoriteten i KSL-styrelsen, särskilt inte som man är enig på denna punkt inom kommunalförbundet. Kort efter det uttalande som jag nyss citerade av styrelsens ordförande herr Hjerne, som är folkpartist, sade Hjalmar Mehr i samma debatt, att i det som herr Hjerne sade beträffande statens järnvägar trodde han att alla hundraprocentigt kunde instämma. Herr Norling kan också slå upp Dagens Nyheter i dag och läsa hur SL chefen Helge Berglund, som inte heller är folkpartist, säger att SJ:s politik är beklämmande och obegriplig. Bakgrunden till att jag ställde frågan är naturligtvis att herr Norling har sagt i tidningen att förhållandena är under all kritik, att han står fast vid det och att det är SJ som sätter sig på tvären. Då är det naturligtvis värdefullt att få ett uttalande om att kommunikationsministern vill medverka till att SJ:s hållning ändras. Jag förstår inte vad det har med Hörjelöverenskommelsen att göra. Det ligger väl inom ramen för Hörjelöverenskommelsen att SJ kan ändra sin halsstarriga inställning på den här punkten. Jag tillät mig tolka herr Norlings svar så, att SJ kommer att ändra sin inställning, och det ansåg jag vara positivt. kommer att ändra sin inställning, utan att det fortfarande kommer att råda förhållanden som herr Norling säger är under all kritik, är svaret inte lika positivt. Men jag hoppas alltså tills vidare att det är positivt.
Herr talman! För att undvika det ytterligare missförstånd herr Romanus nu försöker ge upphov till vill jag säga att Helge Berglunds artikel i Dagens Nyheter i dag handlar om inrättandet av en ny station i Flemingsberg. Det är i det sammanhanget han fäller sitt omdöme, vilket herr Romanus i dag kopplar samman med frågan om rulltrappor i Rotebro och Rosersberg.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet om han överväger någon åtgärd i avsikt att förbjuda toalettutsläpp från båtar och färjor i trafik mellan Danmark och Sverige. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Med stöd av lagstiftningen om åtgärder mot vattenförorening från fartyg har länsstyrelserna i samtliga kustlän utfärdat förbud mot att kasta ut avfall från fartyg som befinner sig på svenskt territorialvatten. Förbudet gäller emellertid inte utsläpp från fartygs vattentoalett. Skälet till detta undantag är delvis att sådant organiskt avfall inte har samma skadeverkningar som annat mer svårförintat avfall. Framför allt är skälet dock av rent praktisk natur. Ett generellt förbud mot toalettutsläpp från fartyg förutsätter att alla av förbudet berörda fartyg har tillräckliga uppsamlingsanordningar ombord, vilket ännu inte är fallet. Vidare förutsätter ett sådant förbud att angöringshamnarna har lämpliga mottagningsanordningar för avfallet. Tyvärr har varken de aktuella hamnarna i Sverige eller Danmark ännu några sådana anordningar. Detta innebär att åtgärder enbart i fråga om fartygen för närvarande inte skulle få den avsedda effekten. Frågan om reglering av fartygs utsläpp av toalettavfall övervägs för närvarande inom IMCO. I likhet med herr Sjöholm anser jag det angeläget att komma till rätta med dessa problem. Från svensk sida är vi också genom sjöfartsverket aktivt engagerade i arbetet inom IMCO och kommer att framföra förslag om konventionsföreskrifter som innebär krav på att alla fartyg över en viss storlek skall vara utrustade med slutna toalettsystem och uppsamlingstankar. Kan en överenskommelse träffas ökar förutsättningarna för meningsfulla nationella föreskrifter om toalettavfall från fartyg.